Herr talman! Jag kan, utöver mitt svar, bara säga att vi vid beredningen av lotteriutredningens betänkande från en positiv utgångspunkt kommer att pröva möjligheterna att utvidga kretsen av tillståndsberättigade också till föreningar som — definierat på det sätt som lotteriutredningen har gjort — arbetar för humanitära intressen.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag är nöjd med att det klart har utsagts att regeringen vill behandla frågan från en positiv utgångspunkt. Jag tror att det räcker för i dag.

Kurt Hugosson har frågat mig 1. om jag anser att nuvarande vägpolitik följer de intentioner som det trafikpolitiska beslutet från 1979 innebar, 2. vilken driftoch underhållsverksamhet som skall stå tillbaka om vägverket skall följa ett uttalande av mig om omdisponering av driftbudgeten för att klara vinterväghållningen 1982, 105 3. om jag är beredd att på tilläggsbudget för 1982 ge vägverket ökade resurser för driftoch underhållssidan, så att intentionerna i det trafikpolitiska beslutet kan uppfyllas. På Kurt Hugossons första fråga vill jag svara att regeringen följer den inriktning av vägpolitiken som det trafikpolitiska beslutet innebär. Det är dock så — vilket Kurt Hugosson helt har undvikit att diskutera — att också ytterligare satsningar på vägväsendet måste finansieras. Kurt Hugosson nämner inte med ett ord vad riksdagen nu tre år i rad har beslutat i fråga om begränsningar av statens utgifter. Den inriktning av vägpolitiken som riksdagen 1979 beslutade om måste således ställas mot den ekonomiska situation som råder flera år senare och riksdagens beslut om den ekonomiska politiken. På Kurt Hugossons andra och tredje fråga är mitt svar att regeringen — med beaktande av samhällsekonomin och riksdagens beslut — ingående och noggrant har prövat vilka resurser som kan avsättas till väghållningen. Jag skall här inte ta upp kammarens tid med att redovisa mina ställningstaganden i årets budgetproposition. Kurt Hugosson har säkert läst den. Av budgetförslaget följer att jag inte är beredd att på tilläggsbudget föreslå en ytterligare belastning på statsbudgeten med de 375 milj.kr. som enligt vägverkets beräkningar behövs. 1982 års driftanslag höjs drygt 11 96 i förhållande till 1981. Lägger man på ytterligare 375 milj.kr., skulle det innebära en anslagsökning 1982 med över 26 90! I enlighet med riksdagens beslut tillämpas i stället en beräkningsgrund som innebär 2 96 reell minskning av anslagen varje år. Jag menar att Kurt Hugosson inte är realistisk i sina krav på pengar. Regeringen har dock, med hänsyn till väghållningens betydelse, varit ense om att i budgetförslaget undanta vägdriften från 2-procentsreduktionen och dessutom spä på en del miljoner utöver prisoch löneuppräkningen. Vi har i dag kommit sex veckor in på ett nytt år. Varken jag, Kurt Hugosson eller statens vägverk kan säga hur stor del av de 2,8 miljarder kronor verket disponerar under 1982 som kommer att tas i anspråk för vinterväghållningen. Det är som bekant mycket sällan som de verkliga kostnaderna för vinterväghållning stämmer med budgeterade belopp, oavsett om detta gäller vägverkets eller kommunernas budgetar. En sträng vinter kostar ju mer än en mild. Liksom tidigare får en utjämning ske över tiden. Även om det skulle gå åt mer pengar än under en normalvinter, så kommer det inte att påverka övrig driftoch underhållsverksamhet i år. Det är nämligen så, att vägverket kunde spara ca 100 milj.kr. under 1981. Eftersom vägverket har handlat klokt och hushållat väl med de pengar det anförtrotts, finns alltså en viss buffert för de extra åtaganden som en snörik vinter kan innebära. Det är vidare så bestämt med riksdagen att kommunikationsministern inte skall gå in och bestämma hur verken inom givna ramar skall disponera eller omdisponera sina resurser. Jag tror att Kurt Hugosson, som ju sitter i verkets styrelse, skulle ta illa upp, om jag började ägna mig åt ministerstyre.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på de frågor jag har ställt i min interpellation. Jag har ställt de här frågorna mot en faktisk bakgrund, som kanske väldigt få människor i detta land har klar för sig, nämligen att 87 920 av allt persontransportarbete sker på våra vägar. Vi har klagat på SJ och på tunnelbanan, och vi har gjort det med rätta. Men vi skall komma ihåg att 87 Yo av alla människors förflyttningar till och från arbetet sker på våra vägar, liksom 46-47 96 av all godstrafik. Det är därför utomordentligt viktigt, herr talman, att vi har ett väl fungerande vägnät. Jag är bekymrad för utvecklingen när det gäller anslagstilldelningen till vägverket. Jag skulle vilja säga att vägsystemet är vårt lands blodomlopp. Om man kalkar till detta blodomlopp och det blir proppar, råkar näringslivet och människorna ut för ungefär samma bekymmer som en människa som får åderförkalkning i sitt blodomlopp. Det är mot denna bakgrund som jag i min skriftliga interpellation har försökt att seriöst rikta uppmärksamheten på dessa problem. Jag är ledsen att behöva säga att jag tycker att jag inte har fått ett riktigt seriöst svar. Min första fråga gällde om nuvarande vägpolitik följer de intentioner som en stor majoritet fattade beslut om 1979 när det gällde den nya trafikpolitiken. Av svaret att döma menar kommunikationsministern att så är fallet, men vi har ekonomiska bekymmer och därför har vi inte kunnat leva upp till detta trafikpolitiska beslut. Sanningen är den, att sedan början av 1970-talet har vägbyggandet i detta land halverats. Och med den medelstilldelning och de riktlinjer vi nu har fått för den framtida planeringen kan vi räkna med att vägbyggandet fram till 1985 ytterligare halveras. När det gäller anslagen till drift och underhåll av våra vägar var riksdagen 1979 enig om att vi måste se till att ge sådana anslag för underhåll av vårt vägsystem så att inte våra vägar förstörs på sikt. I fråga om byggandet uttalade riksdagen också med stor majoritet att vi skulle ha en högre ambitionsnivå än tidigare. Jag konstaterar nu, ett par år efter detta beslut, att man inte har uppfyllt dessa krav. När det gäller driftverksamheten har vi både 1981 och i anslagen för 1982 fått en betydlig reduktion, och produktionsutrymmet har minskat med ca 10 96, eller ca 200 miljoner. Nu skall vi planera för de närmaste fem åren. fr.o.m. den 1 januari finns det en ny femårsplan för driftverksamheten som vägverket, med utgångspunkt i 1982 års anslagsnivå, har skyldighet att planera sin verksamhet efter. Då visar det sig att den medelstilldelning som verket har erhållit för 1982 på sikt inte räcker för att hålla vägarna i ett försvarbart skick. Det förhållandet innebär att framkomligheten på det lågtrafikerade vägnätet vintertid måste försämras genom minskade snöröjningsoch halkbekämpningsåtgärder. Minskningen av åtgärdsvolymen på det belagda vägnätet får till följd att det investerade kapitalet inte kan vidmakthållas och att trafikanternas kostnader för fordon och energi ökar. Nedslitningen av våra vägar kant.o.m. gå så långt att vi inte i framtiden kan tillåta den belastning vi godkänner i dag. Kommunikationsministern hänvisar till kostnaderna. Självfallet måste vi göra samhällsekonomiska bedömningar när vi tar ställning till olika punkter i driftbudgeten för staten. Men man har ju nu genom studier visat, att om man minskar driftanslaget med låt mig säga 200 milj.kr. för att upprätthålla kvaliteten på våra vägar, får samhället i stort en ökad kostnad på 300 milj.kr. Vid den samhällsekonomiska bedömningen måste man alltså utgå ifrån att en sådan minskning inte innebär något sparande. Den innebär i stället en direkt kapitalförstöring, som i framtiden leder till en ökning av kostnaderna. Det är också intressant att konstatera vad näringslivet säger om detta. De ariella näringarna — skogsindustrin, lantbruket och lantbrukets industrier — är kanske de som i första hand drabbas. Inom skogsindustrin är oron stor för vad de minskade anslagen till framför allt vägunderhållet kommer att innebära. Flera studier som gjorts inom olika skogsindustriföretag visar hur ökade kostnader för virkestransporter riskerar att leda till att skogsindustrin måste avstå från att använda svenskt virke. En utredning som Billerudskoncernen nyligen har gjort visar att den försämring av väghållningen som blir följden av nuvarande låga anslag till vägverket under olika antaganden skulle leda till en årlig kostnadsökning för skogsnäringen med mellan 200 och 500 milj.kr. Jag har velat redovisa dessa kostnader, eftersom kommunikationsministern i sitt svar säger att han gärna skulle vilja leva upp till 1979 års trafikpolitiska besluts intentioner, men att han inte kan det av kostnadsskäl. Mot bakgrund av de siffror som jag har redovisat menar jag att kommunikationsministern, om han skall ta de samhällsekonomiska kostnadsbedömningarna med i bilden, bör försöka övertyga budgetdepartementet och sina kolleger i regeringen om att det inte innebär någon besparing utan i stället kapitalförstöring, om man inte underhåller vårt vägnät.

Underhållet av det belagda vägnätet minskas med 9 76 jämfört med tidigare, vilket innebär att beläggningsskadorna ökar och att trafiksäkerheten därmed minskar. Vad är det vägverket får göra, när vägarna inte kan beläggas? Jo, vägverket får hålla på att lappa och laga, och som alla vet är detta ur trafiksäkerhetssynpunkt ett mindre lämpligt sätt. När det gäller insatserna på grusvägsnätet i glesbygden måste man minska dem med 11 20. Tidigare har man haft som målsättning att belägga grusvägar med Y 1G, alltså en hårdgörning av vägkroppen, 200 mil per år. Det var vad man gjorde under förra femårsplanen. Nu tvingas man, med hänsyn till de medelsanvisningar man får, att reducera detta till 95 mil per år. Konkret, herr talman, betyder detta för den enskilde medborgaren ökade olycksrisker, ökat fordonsslitage, ökad bränsleföbrukning och risk för förseningar. Det är speciellt vissa grupper som drabbas särskilt hårt. Det gäller de handikappade, de rörelsehindrade, som får det ännu svårare att leva ett drägligt liv. Det gäller yrkestrafikanterna som drabbas av samma problem som den enskilde, men som också får en försämring av arbetsmiljön med kraftigt ökade olycksfallsrisker och stora förseningar på sina turer. Glesbygdens invånare får allt svårare att ta sig till arbetet eller till affärerna, och de drabbas dubbelt, eftersom de tyvärr, höll jag på att säga, ofta bara har bilen att ta till. Försämringarna av vägnätet blir mest märkbara på de små och medelstora vägarna. Som jag redan har sagt får företagen betydligt högre kostnader. De får längre leveranstider, det blir förseningar, och detta i sin tur leder till ökade transportkostnader. Den här minskade anslagstilldelningen får också till följd att vägverket under den kommande femårsperioden måste minska sin personalstyrka med 2000: ungefär 1000 vägarbetare och 1000 tjänstemän. Självfallet skall vägverkets verksamhet drivas rationellt. Det skall egentligen inte finnas en enda människa mer än vad som behövs. Men den kraftiga personalreduktionen är inte ett uttryck för att man behöver ett mindre antal anställda, utan det är ett uttryck för att man inte får de medel som skulle behövas för att upprätthålla en bra driftverksamhet på våra vägar. Vilka är det då som drabbas när man tvingas till den här personalreduktionen? Jo, självfallet måste vägverket dimensionera, inom ramen för de resurser som tilldelats, vägunderhåll efter trafikvolymen. Man måste sätta in sina resurser i de områden där man har den högsta trafikvolymen. Den här personalinskränkningen drabbar då i stor utsträckning glesbygdsområdena och skogsbruksområdena i det här landet. Inom vägverket räknar man med att under de närmaste fem åren få nedläggningspröva eller lägga samman 50-60 vägmästarområden eller vägdistrikt. Självfallet skall man utifrån rationella utgångspunkter inte sätta stopp för det här. Men här tvingas man, som en följd av en minskning av medelsanvisningen, att gå betydligt hårdare fram än vad man skulle vilja göra. Man skulle inte behöva göra en sådan här inskränkning, om man följde 1979 års trafikpolitiska beslut och slog vakt om det vägkapital som vi har i dag. En vägstation ute i glesbygden har i allmänhet en personalstyrka på 15-20 personer. Genomsnittet anställda per vägstation är i dag 15. Det var för tio år sedan 25. Den här lilla vägstationen i glesbygden innebär kanske den viktigaste sysselsättningen i orten, och därför får detta stora regionalpolitiska effekter. Man kan då — om man gör den samhällsekonomiska bedömning som kommunikationsministern talar om — fråga sig om detta är ekonomiskt förnuftigt. Vi vet, herr talman, att det kostar ungefär en halv miljon att tillskapa en ny arbetsplats i dag. Därför är jag mycket bekymrad, och jag tror att det blir fler i debatten som kommer att peka på sådana bekymmer. Kommunikationsministern säger att det har gått bara sex veckor av den här vintern, varför det inte är så mycket att oroa sig för.

Det kommer att dröja betydligt längre tid än vad som var fallet tidigare, innan man har resurser att gå ut och röja undan snön på de mindre trafikerade vägarna. Först när snödjupet blivit 8-10 cm kan man under vardagarna gå ut och ploga de mindre vägarna. Och det kommer att dröja upp till åtta timmar innan detta kan ske. Beträffande halkbekämpningen, som är så utomordentligt viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt, innebär den nya femårsplanen för driften att standarden måste sänkas väsentligt. På vägar med mindre än 500 fordon per årsdygn finns det i framtiden inte några resurser för att salta och halkbekämpa mer än vid extrem halka och då endast i kurvor och backkrön. Detta är vad som kommer att bli följden under den närmaste femårsperioden, om anslagstilldelningen blir densamma som under innevarande år och som presenterats i budgetpropositionen. Det är inte bara vi inom vägverket som är bekymrade. Vägverket har att inom ramen för de medel som regering och riksdag anvisar göra det bästa möjliga och har då tvingats vidta dessa åtgärder. Men det är inte bara jag som är kritisk och bekymrad. I december uppvaktades kommunikationsministern av Åkeriförbundet. Man riktade i ett uttalande skarp kritik mot regeringens och riksdagens sätt att behandla anslagen för underhåll och service på vägarna. Man sade: Standarden på vägunderhållet måste omedelbart förbättras. Nödvändiga transporter, även på landsbygdens vägnät, t.ex. för skogsindustrin och lantbruket, måste kunna ske på ett trafiksäkert sätt. Åkeriföretagen kan inte acceptera den försämring av standarden beträffande plogning, sandning och saltning som redan blivit märkbar.

Vägverkets kraftigt minskade anslag innebär en snabb kostnadsövervältring på allmänheten och företagen som är betydligt större än de s k ”besparingarna” i Vägverkets budget.” När kommunikationsministern fick ta del av de här protesterna sade kommunikationsministern: Då får väl vägverket göra omfördelningar inom ramen för sin budget. Då ställde jag i all hovsamhet en fråga: Vad tycker kommunikationsministern att vi skall inskränka på? Är det grusvägsunderhållet, är det förstärkningen av vägunderhållet eller är det beläggningen med asfalt eller oljegrus på våra grusvägar? Vi har tvingats minska från 200 mil till 95 mil. Skall vi gå ner ytterligare? Jag menar inte att kommunikationsministern skall tala om för vägverket vad det skall göra — det klarar nog vägverket av. Men jag trodde ändå att kommunikationsministern hade en uppfattning i den här frågan. Herr talman! Min interpellation har jag inte väckt bara för att vara kritisk mot kommunikationsministern. Jag har väckt den för att peka på att den här besparingen inom vägområdet inte är någon besparing — den leder till ökade samhällsekonomiska kostnader. Det är min förhoppning att denna debatt på något sätt ändå skall ge kommunikationsministern ett stöd i de diskussioner som jag vet att kommunikationsministern försöker föra inom regeringen.

Herr talman! I 1979 års trafikpolitiska beslut angavs bl.a. att en väl fungerande transportförsörjning är en förutsättning för en balanserad befolkningsoch näringslivsutveckling i skilda delar av landet. Trafikpolitiken skall därför utformas så att målen för näringspolitiken, energipolitiken, miljöpolitiken, sysselsättningspolitiken och regionalpolitiken kan uppnås. Trafikpolitiken skall bidra till att utjämna skillnader mellan landets olika regioner, och därför måste en samordning ske mellan regionaloch arbetsmarknadspolitiken. En mycket viktig förutsättning för att näringslivet skall kunna utvecklas i Norrland är ett väl fungerande vägnät med goda kommunikationer. Under de senaste åren har anslagen till vägverket inte anpassats till kostnadsutvecklingen. Förutom att detta inneburit svårigheter att klara underhållet av vägnätet, har risken för en betydande kapitalförstöring ökat. Den förändring som sker av vägverkets driftsoch underhållsresurser samt förändringen av verkets driftsorganisation kan få mycket svåra konsekvenser för främst Norrlands inland. landets nordligaste län kan en betydande indragning av verkets s.k. arbetsområden komma att ske, en åtgärd som innebär stora försämringar av underhållsservicen på stora delar av vägnätet. Nedläggningen av flottningen på ett flertal Norrlandsälvar har resulterat i en betydande ökning av den tunga trafiken på ett flertal vägar. Naturligtvis ställer denna omläggning av timmertransporterna från älvarna till vägarna krav på förstärkningar av underhållsservicen på berörda avsnitt. Det är också viktigt att de satsningar som sker på turismen inte motverkas genom en försämrad underhållsservice på vägnätet. Många av de befintliga turistorterna är helt beroende av ett tillfredsställande vägnät, eftersom flygoch järnvägsförbindelser saknas. Förändringarna inom vägverkets driftsorganisation med indragningar av verkets vägstationer i Norrlands inland kommer i högsta grad att verka i motsatt riktning mot den regionalpolitiska målsättningen om minskad restid för befolkningen. I landets nordligaste del, Norrbottens län, berörs främst sex vägstationer, som är belägna i Koler, Moskosel, Haparanda, Nattavaara, Junosuando och Karesuando. Det är alltså vägstationer som är belägna i inlandet, med långa resavstånd. Man måste därför ställa frågorna: Hur skall vägservicen klaras i dessa regioner, om planerna verkställs? Vad skall hända med de anställda i dessa orter? Där finns ingen alternativ sysselsättning. Hur skall transporter na klaras när vägservicen försämras så här drastiskt? Jag tycker det här är frågeställningar som det är viktigt att få klarhet i här i dag. Vidare har jag läst och tagit del av kommunikationsministerns skriftliga svar noggrant. Jag konstaterar bara att när statsrådet läste upp svaret här i kammaren undvek han en mening, där det står: ”Det är lätt att driva överbudspolitik när man inte tar något ansvar för statens finanser.” Det föranleder mig att fråga om statsrådet inte tar ansvar för den formuleringen, eller om han har blivit mer klarsynt och menar att vi socialdemokrater tar detta ansvar för statens finanser.

Herr talman! I interpellationssvaret från kommunikationsministern sägs att regeringen följer den inriktning av vägpolitiken som det trafikpolitiska beslutet från 1979 innebär. Den fråga som då automatiskt inställer sig är denna: Hur kan man följa inriktningen utan att ställa de medel till förfogande som behövs för att i praktisk handling omsätta sakinnehållet? Av svaret framgår också att Claes Elmstedt menar att regeringen i årets budgetproposition föreslår anslagsökningar som är större än vad man kunnat räkna med med hänsyn till den ekonomiska situation som råder. Att regeringen varit ense om sitt ställningstagande till en viss mindre förstärkning av anslaget till väghållningen innebär emellertid inte att det reellt sett blivit utrymme för några förbättringar. Tvärtom innebär ju regeringens förslag om anslag till vägväsendet en klar försämring på grund av inflationen. I det trafikpolitiska beslutet 1979 framhölls att vägverket, t.ex. då det gällde vägstationerna, skulle ta samhällsekonomiska hänsyn. Men vägverket kan ju knappast göra det då regeringen inte gör det. En följd av besparingsoffensiven på detta område blir att ett femtiotal vägstationer över hela landet riskerar att läggas ned eller sammanläggas med andra. Därigenom riskeras en försämrad väghållning på många håll, och många mindre orter mister en betydelsefull arbetsplats. Över huvud taget måste man fråga sig om regeringen nu är i färd med att överge det trafikpolitiska beslut riksdagen fattade år 1979. På annat sätt är det svårt att tolka de ständiga prutningar som drabbar landets vägväsende. Det betyder att förstörelsen av kapital, som satsats på vägarna tidigare, nu fortsätter. Det betyder att olycksriskerna ökar och att de som bor i glesbygder drabbas särskilt hårt vintertid. Det betyder kraftiga personalminskningar och en ökad arbetslöshet för vägarbetarna. Redan vid behandlingen av vägverkets anslagsframställning förra budgetåret, 1981/82, varnade vänsterpartiet kommunisterna för de negativa följder förslaget i den budgeten kunde få. Vpk föreslog då exempelvis en uppräkning av väganslaget till drift av statliga vägar med 100 milj.kr. och motsvarande höjning för kommunala vägar och gator samt privata vägar. Den 14 december förra året uppmanade vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp i en skrivelse regeringen att ställa ytterligare medel till vägverkets förfogande för att kunna bibehålla samma vinterväghållning som tidigare.

Vpk-gruppen pekade i sin skrivelse bl.a. på att halkbekämpningen på våra vägar kraftigt dragits ned. Vägarna sandas inte så ofta, en del mindre vägar inte alls och andra bara punktvis i backar och kurvor, och halkbekämpning sker i huvudsak bara vid extrem halka.

Kommunikationsministern säger att man därvid beaktar samhällsekonomin, trots att han måste vara väl medveten om att det är dålig samhällsekonomi då man inte ökar resurserna till detta område utan tvärtom reellt försämrar dem. Sämre resurser innebär risk för fler olyckor, ökad kapitalförstöring, minskad framkomlighet för människorna, framför allt i glesbygd, ökade transportoch reskostnader och en ökad arbetslöshet bland vägarbetarna. Claes Elmstedt vill i sitt interpellationssvar göra gällande att det inte är möjligt att säga hur vägverket kommer att disponera de medel verket har eller kommer att få till förfogande, att verket underförstått mycket väl kan satsa vad som behövs för en bra vinterväghållning inom ramen för de medel som finns. Nu vet vi väl allesammans att så enkelt är det inte.

I dagens läge med växande arbetslöshet innebär kraftiga reella prutningar på såväl drift som byggande av vägar ytterligare ett problem på arbetsmarknaden. Det märkliga förhållandet råder ju att AMS — arbetsmarknadsstyrelsen — som skall svara för beredskapsarbetena, ofta går in med just vägarbeten för att motverka arbetslöshet. Då används vägbyggande som regulator på arbetsmarknaden, varigenom vägbyggare alltså får en mer otrygg och tillfällig anställning. Vpk har föreslagit vid tidigare riksmöten att medel från AMS beredskapsanslag skulle överföras till de ordinarie vägbyggnadsmedlen. Vi har upprepat detta krav vid flera tillfällen. Kvar står det jag redan har varit inne på — dagens situation, de akuta svårigheter som nu föreligger. De kan inte avhjälpas genom aldrig så fiffiga omfördelningar inom ramen för de anslag som finns — med hänsyn till de låsningar som redan har skett i femårsplaner och annat — utan kvar står att det, för att vi skall klara den situation vi nu befinner oss i, behövs en ökning av anslagen på det här området.

Herr talman! Som svar på Kurt Hugossons första fråga, om nuvarande vägpolitik följer de intentioner som det trafikpolitiska beslutet från 1979 innebar, säger statsrådet att regeringen följer den inriktning av vägpolitiken som det trafikpolitiska beslutet innebär. Min uppfattning är att regeringen nu gör stora och avgörande avsteg från riksdagens beslut. Det sägs i riksdagens beslut att det är uttryck för en klar strävan att öka trafiksäkerheten men också möjliggöra väsentliga insatser dels för kollektivtrafiken, dels för det lågtrafikerade, mindre och medelstora vägnätet. Insatser på detta vägnät anses vara nödvändiga för att förbättra näringslivets transportförutsättningar och för att öka tillgängligheten till arbete, service, m.m. för glesbygdens befolkning. Den praktiska verkligheten visar väl ändå att riksdagens målsättning från 1979 inte kan följas, därför att tillräckliga medel inte anslås. Utebliven kompensation för kostnadsfördyringar gör att vägunderhållet eftersätts. Minskad säkerhet och framkomlighet på vägarna blir resultatet av den nu förda vägpolitiken. Vid det senaste snöfallet hördes i mina trakter klagomål från bilister som tyckte att man nu borde sluta betala bilskatt. Man sade: ”Jag har betalat bilskatt för att få en tjänst utförd, för att framkomligheten på vägarna skulle vara bra. Det är den inte nu. Det får därför vara nog med den redan inbetalda bilskatten.” Några ytterligare insatser på det området tyckte man sig inte ha anledning att göra. I skogslänen innebär det minskade vägunderhållet att skogstransporterna försvåras. Det medför i slutänden fördyringar för en viktig exportbransch. I ett läge med ekonomiska svårigheter får den nu förda vägpolitiken till följd att man flyttar över kostnaderna från statsmakterna till företag och enskilda, som redan betalat för att få en tjänst utförd. Det är då framför allt glesbygdens människor som drabbas. Inte minst för skogsindustrin är det nödvändigt med en fungerande transportapparat. Den är helt beroende av ett väl fungerande vägunderhåll. Med den medelstilldelning som nu råder är det glesbygden som drabbas. Skogstransporterna skall fram i dessa områden. En väl fungerande transportapparat är över huvud taget en förutsättning för att svensk industri skall fungera. Transporterna är avgörande för möjligheterna att klara en regional spridning av den industriella verksamheten. Inte minst inom den industri som hämtar sin råvara i glesbygden, alltså skogsindustrin, måste man nu känna stor oro för resultatet av det minskade väganslaget. Ett högt kostnadsläge för transporterna kan äventyra skogbrukets och skogsindustrins lönsamhet och i förlängningen ytterligare försvåra verksamheten i en bransch som har haft och har stora svårigheter. Vi behöver ett väl fungerande transportsystem här i landet, och då måste statsmakterna ställa upp och ge erforderligt stöd. Varken industri eller transportörer tål en dålig transportapparat, förorsakad av eftersatt vägunderhåll. Människorna i glesbygden behöver finnas kvar, och då krävs det att framkomligheten på vägarna är fullgod. Jag tycker att kommunikationsministern skulle kunna erkänna att väganslagen behöver förbättras för människornas trivsel, för trafiksäkerheten och för att förbättra industrins transportmöjligheter och därmed i förlängningen skapa fler arbetstillfällen. Jag hoppas att de vägstationer som finnsi glesbygden blir kvar, till gagn för befolkningen och trafikanterna så att vi får en i hela landet väl fungerande transportapparat.

Herr talman! När man lyssnar på debattinläggen får man lätt ett intryck av att vägarna i landet knappast är farbara längre. Det är naturligtvis våldsamma överdrifter. Men jag är den förste att erkänna betydelsen av ett väl fungerande trafiksystem. Med den inställning som jag och mitt parti har till regionalpolitiken vet vi kanske bättre än de flesta att grundförutsättningarna för en effektiv regionalpolitik är ett väl fungerande trafiksystem. Där kommer vägarna in som en av de tyngre komponenterna. Det är riktigt som Kurt Hugosson sade att människorna till stor del förflyttar sig just med hjälp av landsvägstransporter. Man kanske inte alltid tänker på det. Här har talats om att småvägarna inte har blivit skötta i vinter, och innan snön kom meddelade vägverket, att om det blev ett plötsligt snöfall, kunde man eventuellt inte rycka ut lika snabbt som tidigare. Jag har emellertid det intrycket att man på de allra flesta håll har lyckats hålla vägarna öppna på ett tillfredsställande sätt. Jag har naturligtvis även på informella vägar hört mig för om hur saker och ting ligger till, och jag har fått det bestämda intrycket att vägunderhållet på de flesta håll har fungerat tillfredsställande med tanke på att vi har haft en ovanligt snörik vinter i kombination med stark kyla.

Här har sagts att regeringen inte följer intentionerna i det trafikpolitiska beslut som riksdagen har fattat. Jag vill upprepa vad jag sade i svaret på Kurt Hugossons interpellation, nämligen att jag anser att regeringen gör det. Riksdagen har lagt fast en färdriktning men ingen tidsplan, inget tempo. Det vore väl konstigt om man inte i denna samhällsfunktion, liksom i alla andra samhällsfunktioner, tog hänsyn till de ekonomiska realiteter som finns. Tyvärr finns det inte utrymme för allt man skulle vilja göra på det här området, och där vill jag gärna anknyta till den förvissning som Kurt Hugosson gav uttryck åt avslutningsvis i sitt inlägg, när han sade att han var övertygad om att jag hade den inställningen att man skulle försöka få så mycket som möjligt till vägarna. Det är riktigt. Men jag måste böja mig — liksom väl Kurt Hugosson måste böja sig — emellanåt när pengarna inte längre räcker till. Här har också talats om samhällsekonomiska bedömningar. Ja, man kan ibland göra sådana beräkningar och komma fram till att om man satsar 1 miljon eller 10 miljoner eller vad det handlar om, så kommer man på sikt att få tillbaka de pengarna. Men dess värre är det ju så — vilket jag antar att alla känner till — att samtidigt som en regering har att göra den bedömningen måste man också räkna med att det blir ett omedelbart genomslag i budgeten, och därmed ökas budgetunderskottet, som vi har att kämpa med. Regeringen får ju också kritik för att budgetunderskottet är för stort, och det är för stort. Men det skulle naturligtvis bli ännu större ifall man gick hårdare fram här, även om man skulle önska att man kunde göra det. Man måste hålla isär begreppen. Man kan inte både äta upp kakan och ha den kvar — det är en känd erfarenhet. Vägverket minskar sin personal, säger man. Ja visst — vägverkets ledning har sagt till mig att det är klart att när vi får begränsade anslag måste vi se till att vi för de här pengarna får så mycket som möjligt av vägar byggda och vägar underhållna till minsta möjliga administrativa kostnad. Jag antar att vi alla är överens om att det måste vara på det sättet. Men jag kan hålla med om att när man skall dra ner på personalen är det oerhört viktigt att man noga prövar var någonstans man skall göra detta. Jag vet att vägverket dragit ner både på den centrala förvaltningen i Borlänge och på förvaltningen ute i landet. Jag är också en av de sista som överger möjligheterna att hålla kvar de mindre vägstationer som finns framför allt i glesbygden. Att de också drabbas är väl ofrånkomligt, men det måste göras en utomordentligt noggrann prövning. Anslagen för 1982 räcker inte, säger man. Jag vill då erinra om att när det gäller driftanslag och underhållsanslag, så har det gjorts en höjning med 11 90 för 1982 jämfört med 1981. Och vad som kanske är mera intressant för framtiden är följande: Med utgångspunkt i regeringens allmänna budgetdirektiv skulle man ha efter prisoch löneomräkning ha dragit ner med 2 90, men detta har icke skett när det gäller anslagen till drift och underhåll av statliga vägar. Där har ingen neddragning gjorts, utan tvärtom har det blivit en liten ökning. Jag erkänner gärna att den är liten — 15 miljoner — men icke förty har åtminstone jag respekt också för 15 miljoner. Det viktiga är emellertid trendbrottet — att kurvan, som pekat svagt nedåt, är bruten och nu pekar svagt uppåt. Med tanke på framtiden tror jag det är värt att notera detta i det här sammanhanget. När det gäller vinterväghållningen i övrigt — saltning, osv. — är det många som har hört av sig till mig och uttryckt sin tillfredsställelse över att det har saltats mindre, för saltning har ju också negativa verkningar. Men självfallet måste hela tiden framkomligheten, trafiksäkerheten, vara avgörande för i vilken utsträckning man skall använda saltning eller andra medel som kan göra det lättare för trafikanterna att ta sig fram ute på vägarna. 2,8 miljarder har vägverket för 1982 till drift och underhåll. Jag påpekar också i svaret att vi bara har kommit sex veckor in på det nya året, och det är kanske litet väl tidigt att rycka ut och använda vinterväghållningen som argument för att man måste öka anslagen. Därtill kommer att vägverket för 1981 har 100 milj.kr. över, naturligtvis på grund av att man har fullgjort sina åtaganden på ett bra sätt. Tack vare dessa 100 miljoner kan man göra omprioriteringar. Vinterväghållningen är en av de viktigare funktionerna i det sammanhanget. Sedan vill jag till Tore Claeson säga att det inte finns några låsningar i femårsplanerna när det gäller drift och underhåll. Det går att göra omdisponeringar, allteftersom omständigheterna så kräver. Låt mig avslutningsvis bara säga att debatten kanhända har fått för stora proportioner. Jag har respekt för de synpunkter som framförts vid alla de uppvaktningar som gjorts hos mig — det är inte så förfärligt många för resten. När det gäller framtiden uttrycker man oro för om det skall bli en fortsatt neddragning osv. Jag har som sagt stor respekt för detta, och jag förstår problemen. Därför finns det anledning att erinra om att just det anslag som de uppvaktande har varit särskillt ängsliga för icke har minskat i årets budgetproposition. I stället har det ökat något. Det tycker jag är ett gott tecken för framtiden.

Herr talman! Jag vill framhålla att jag uppskattar kommunikationsministerns allmänna uttalanden här. Kommunikationsministern uttalar sig positivt för framtiden och understryker vikten av ett väl fungerande vägnät. Det är väldigt bra. Vi har därför en gemensam plattform när vi diskuterar. Men jag blev litet bekymrad när Claes Elmstedt sade att det har förekommit våldsamma överdrifter i debatten här i dag. Jag har verkligen försökt att inte göra mig skyldig till några överdrifter. Jag bara redovisar — det har jag gjort i min interpellation — effekterna för driftverksamheten i den femårsplan som gäller fr.o.m. 1982 och som vägverket har fått i uppgift att utarbeta med utgångspunkt i det anslag som har tilldelats vägverket för 1982. Jag har bara, rätt upp och ned, redovisat vilka konsekvenserna blir i fråga om det lågtrafikerade vägnätet — det gäller vinterväghållning, beläggningsarbete osv. Jag är ledsen ifall det uppfattas som våldsamma överdrifter. Det är ju en reell redovisning av de faktiska konsekvenser som en enhällig styrelse för vägverket har tvingats acceptera. Nu säger kommunikationsministern att det i år inte blir någon anslagsminskning på driftsidan när det gäller de statliga vägarna — det har t.o.m. blivit några miljoner mer. Ja, det är riktigt. Det rör sig om 15 miljoner, med utgångspunkt i 1982 års anslag. Ifall vi utgår från 1979 års trafikpolitiska beslut glömmer kommunikationsministern bort att 1982 års anslag tyvärr inte räckte till. I stället blir det en kapitalförstöring, som en följd av att anslaget är för litet. Jag är orolig för att vi inte anvisar medel så att kvaliteten på vårt vägnät på sikt kan upprätthållas. Därför blir det bekymmersamt när det gäller näringslivets transportkostnader. Jag frågade i min interpellation om kommunikationsministern var beredd att på tilläggsstat för 1982 ge vägverket ytterligare medel. Då säger kommunikationsministern att jag inte är realistisk i mina krav på pengar. Det fattas egentligen, säger kommunikationsministern, 375 milj.kr. i den anslagstilldelning som man har fastställt för 1982. Dessa 375 milj.kr. är framräknade på basis av 1979 års trafikpolitiska beslut. Men, herr kommunikationsminister, så orealistisk har jag inte varit, och så orealistisk är inte socialdemokratin i sina krav. Jag tror att Claes Elmstedt vet att vi från socialdemokratin på tilläggsstat för 1982 icke har krävt 375 milj.kr. — det anser även jag orealistiskt. Men vi har hovsamt krävt 50 milj.kr. Vi tror nämligen att om vägverket får ytterligare 50 milj.kr., så klarar man vinterväghållningen och beläggningsarbetena, och man kan dämpa nedläggningstakten när det gäller våra vägstationer. För mig och för socialdemokratin är vaktslåendet om sysselsättningen det övergripande målet för vår politik. Det finns ett klart samband mellan byggande och underhåll av vägar och sysselsättningen. Det är utifrån dessa utgångspunkter som vi har varit hovsamma och begärt 50 milj.kr. på tilläggsstat för innevarande år. I den motion som vi skall behandla i samband med att vi diskuterar anslagen för 1983 — vilket vi får återkomma till — har vi krävt ytterligare 100 milj.kr. på driftssidan; 75 milj.kr. till drift av statliga vägar och 25 milj.kr. för bidrag till statskommunala vägar. Man skall komma ihåg att det har skett en väsentlig reduktion av anslagstilldelningen när det gäller såväl de statskommunala vägarna som de enskilda vägarna. Därvid uppfylls inte de bestämmelser som gäller för statsbidrag. Vi har också sagt att i ett läge där sysselsättningen sviktar och alla till buds stående medel måste tillgripas för att få det här landets ekonomi på fötter igen och skapa sysselsättning, så vill vi satsa ökade resurser för att bygga vägar och vidta åtgärder som sätter fart på Sverige. Därför kräver vi också att för nästa budgetår få sätta i gång angelägna arbeten på vägbyggnadssidan.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att vi vet att en grundförutsättning för regionalpolitiken är ett väl fungerande vägnät. Det är väl bekant att det parti som kommunikationsministern tillhör brukar tala varmt om värnet för glesbygden. Det är därför som det är så angeläget att få svar på de frågor som jag ställde här tidigare: Vad kommer ni konkret att göra åt den situation som dessa vägstationer i t.ex. Norrbottens inland befinner sig i? Vad kommer att hända med vägstationerna i Koler, Moskosel, Haparanda, Nattavaara, Karesuando m.fl. orter? Det är alltså verklig glesbygd, där det inte finns alternativ till denna sysselsättning. Vägservicen kommer att drabbas hårt. Det går inte att i det här fallet både äta upp kakan och ha den kvar. Man måste bestämma sig. Om det finns någon reell innebörd i formuleringen ”värnet för glesbygden”, borde man kunna få ett klart besked. Vad händer med vägstationerna? Statsrådet berörde inte med ett ord formuleringen i det skriftliga svaret att det ”är lätt att driva överbudspolitik när man inte tar något ansvar för statens finanser”. Jag utgår då från att statsrådet tar avstånd från denna formulering i det skriftliga svaret. Kommunikationsministern säger att debatten har fått för stora dimensioner. Jag kan inte hålla med om detta. Det gäller att få ett besked så att de anställda kan få klarhet i vad som skall hända med deras jobb i en typisk glesbygd, där man inte har några alternativ. Det finns anledning för statsrådet att klargöra dessa saker här i dag.

Herr talman! Först en kommentar till talet om de våldsamma överdrifterna. Jag tycker det var en våldsam överdrift av kommunikationsministern att påstå att det har varit fråga om några sådana i den här debatten. I varje fall borde väl kommunikationsministern ha angett vari de består och vem som har gjort sig skyldig till dem. För min del har jag, som alltid, eftersträvat att hålla debatten på ett sakligt plan och med utgångspunkt i faktiska förhållanden försökt att belysa läget och framhålla behovet av förbättringar. När vägverket nu exempelvis föreslår att det skall få 900 miljoner till byggande av statliga vägar är detta belopp visserligen nominellt detsamma som i fjol, men på grund av inflationen är det en klar försämring av anslaget. De medel som vägverket äskar för att utföra de arbeten som verket har att verkställa har regeringen inte ansett sig kunna lämna. Inte ens vägverkets s.k. besparingsalternativ, varigenom man i varje fall skulle kunna undvika ytterligare försämring då det gäller belagda vägar samt barmarksoch vinterväghållningen på lågtrafikerade vägar blev tillmötesgått, utan det prutades ned med närmare 300 milj.kr. Problemen gäller inte heller bara vinterväghållningen — det har kommunikationsministern naturligtvis helt rätt i — även om de problemen är nog så allvarliga. De dåliga erfarenheterna från den gångna vintern är ert resultat av de försämrade anslagen i förra årets budgetproposition. I samband med vägverkets femårsplan har man vidtagit besparingsåtgärder. Kurt Hugosson har varit inne på den frågan i sitt första inlägg. Normalt sandar man inte lågtrafikerade vägar, och snödjupet blir betydligt större innan röjning sker. Men också barmarksunderhållet försämras naturligtvis då underhållet av belagda vägar minskar med 10 26 och grusvägsunderhållet måste dras ned med ytterligare 11 26. Även om det är de s.k. svagtrafikerade vägarna som i första hand drabbas av det försämrade vägunderhållet, måste man hålla i minnet att dessa vägar utgör en mycket stor del av vägnätet. Detta är kommunikationsministern också underkunnig om, eftersom landet har omfattande områden av glesbygdskaraktär med spridd bebyggelse. Men det är också att notera — och detta har någon redan varit inne på — att just på sådana vägar går de virkestransporter som skall försörja den viktiga skogsindustrin med råvaror, där går de långväga oljeoch varutransporterna och transporter av t.ex. mjölkoch slakteriprodukter. Sedan vill jag återkomma till vad jag berörde i mitt förra inlägg, nämligen frågan om de reella anslagsminskningarna skapar arbetslöshet. Bara under det senaste året har vägverket tvingats att reducera sin personal med 1 500 personer, och under den närmaste femårsperioden måste kraftiga personalminskningar göras enligt vägverket. Verket anser att omkring 2 000 personer måste bort för att verket skall kunna bedriva en effektiv verksamhet med hänsyn till minskat anslag. Vi vet ju att på tio år har ungefär varannan vägarbetare försvunnit från det som man kallar byggområdet. Det finns fortfarande ett betydande behov av nya vägar i landet, och vi vet att vägverket har färdiga projekt, som i stort sett är rikstäckande, för omkring en och en halv miljard kronor. De beräknas f. ö., enligt vad vägverket har framhållit, kunna ge sysselsättning åt 6000 — 7000 personer under ett år. Samtidigt har man därifrån betonat vägbyggandets betydelse för utvecklingen av svensk teknologi. Nu säger kommunikationsministern i sitt andra inlägg att det inte finns några låsningar i vägverkets femårsplaner beträffande drift och underhåll. Det är möjligt att det formellt sett inte finns sådana låsningar — men nog måste vägverket göra ganska långsiktiga beräkningar beträffande åtgången av medel även för de här ändamålen. Det är helt klart att man där måste ha en sådan planering och måste göra sådana beräkningar, och att man därför inte utan vidare kan flytta över medel från det ena området till det andra. Vad som behövs — jag återkommer till det — är naturligtvis mera pengar totalt sett till vägverket.
Herr talman! Statsrådet säger att vägverket har lyckats hålla vägarna öppna. Ja, det har trots stora svårigheter hållit vägarna öppna, och vi har verkligen fått bevittna enastående insatser från den personal som arbetar ute på fältet. Vi vet att man, trots detta, i vinter har fått vänta längre än vanligt på snöröjningen, och det är inte bra för transportapparatens funktion. Det är framför allt glesbygdens människor och transporter som drabbas. För skogsindustrin behövs ett väl fungerande transportväsende, och för detta krävs ett effektivt vägunderhåll, så att man redan på morgonen kan få besked om att under dagen erforderliga transporter kan genomföras. Även de mindre vägarna måste underhållas väl, bl.a. för att industrins, särskilt skogsindustrins, transportbehov skall kunna tillgodoses. Vägverket har en tillförlitlig och kunnig personal, men den behöver medel till sitt förfogande för att kunna göra en fullgod insats. Statsrådet sade att antalet olyckor i december 1981 hade varit mindre än i december 1980. Ja, när vägarna blir alltför svårframkomliga stannar folk hemma, och det är naturligtvis det effektivaste sättet att undvika olyckor. Jag anser dock inte att det är på det sättet som vi skall undvika sådana. Vi skall skapa en sådan framkomlighet på vägarna att människor kan trafikera dem utan alltför stora risker och ta sig fram till sitt färdmål utan att behöva råka ut för olyckor.
Herr talman! Det som Ove Karlsson nämnde allra sist kan jag instämma i. Också jag pekade på bristerna i statistiken. Jag tror dock inte att trafikintensiteten var väsentligt mycket lägre än vad den normalt brukar vara. Jag har, herr talman, egentligen inte så mycket ytterligare att kommentera. Kurt Hugosson nämnde att man begärt 50 milj.kr. på tilläggsbudget. Det är klart att jag har respekt för summan 50 milj.kr. Men det har tidigare sagts att det behövs 375 milj.kr. och att vägverket har ett överskott sedan förra året på 100 milj.kr. I det perspektivet kanske kravet på 50 milj.kr. inte framstår som lika kraftfullt. Jag håller med om att arbeten behöver hållas i gång både här och där. Vägverket är det verk som har den kanske bästa framförhållningen och den bästa beredskapen när det gäller att kunna sätta i gång beredskapsarbeten när arbetsmarknadssituationen så kräver. Vägverket har objekt som är färdiga att omedelbart dra i gång. Det har vi också utnyttjat. Under den tid som jag har varit i departementet har vi vid två tillfällen beviljat ganska många miljoner till både brobyggen och upprustning av vägar. Dessa pengar har nästan undantagslöst gått till just sådana bygder som man här talar sig varm för, nämligen glesbygderna. Det är bygder som även jag har en stark känsla för, och jag vet hur viktigt det är att trafiklederna fungerar också där. Jag kaninte uttala mig om enskilda vägstationers möjligheter att hävda sig. Men min allmänna inriktning är den som jag gav uttryck för i mitt tidigare inlägg. Neddragningen av personal får inte i första hand gå ut över de mindre vägstationerna i glesbygden. De skall vara med och konkurrera om fortlevnaden precis lika bra som den centrala förvaltningen och verksamheter i de större tätorterna över huvud taget. När jag sade att det har förekommit överdrifter i debatten, trampade jag kanske på en del ömma tår. Det handlar om ordens valör. Vad jag menade var att de erfarenheter som jag har skaffat mig genom samtal med människor som är ansvariga på olika trafikområden — transportchefer inom mejerihanteringen, taxichaufförer som kör skolskjutsar m.fl. — inte stämmer med debatten i allmänhet. Jag har talat med flera yrkesverksamma som har haft att ta sig fram på just de vägar som enligt vissa uttalanden skulle få stå tillbaka när det gäller vinterväghållning och standard över huvud taget. Ingen av dem har sagt att det har varit speciellt svårt att ta sig fram. Ove Karlsson höll också med mig om att man har lyckats hålla vägarna öppna. Jag noterar att Ove Karlsson har gjort denna erfarenhet, och jag tycker att det är bra. Jag tror att det var Tore Claeson som lämnade uppgiften att varannan vägarbetare har försvunnit på ett antal år. Ja, men det beror icke på anslagsminskningar, utan i första hand på den ökade mekanisering som ägt rum inom vägbyggnadsoch vägunderhållsområdet. Så är t.ex. vägbelägg ningen i dag så gott som helautomatiserad. Det är klart att det har tagit sig sådana uttryck att antalet personer har minskat. Så har skett inom denna sektor såväl som inom alla andra där tekniken vinner terräng och slår ut den enskilde. Vi kan ha en diskussion om hur långt det skall gå och klokskapen i det i alla lägen, men det är en annan historia.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att de informationer som han har fått vid konktakter ute på fältet inte har gett vid handen att det har varit några större problem. Det är möjligt att kommunikationsministern har haft dessa konktakter och fått dessa synpunkter. Och jag vill instämma i vad Ove Karlsson tidigare sade: De som jobbar på vägverket har gjort ett utomordentligt bra jobb under svåra förhållanden för att upprätthålla framkomligheten på vägarna. Men det är ändå så, att Åkeriförbundet har uppvaktat kommunikationsministern och att det är bekymrat för den här utvecklingens effekter på lång sikt. Och de tre fackliga organisationer som representerar yrkesförarna har i en skivelse till regeringen gett uttryck för dessa bekymmer. Så nog finns det grupper som så att säga konkret kör ute på fältet och som är bekymrade för utvecklingen på lång sikt. Kommunikationsministern säger nu att det blev 100 miljoner över 1981 och att det inte är så farligt, för dem kan vi använda 1982. Jag tror att han skall vara mycket försiktig här. Min diskussion har alltså gällt frågan: Vad händer de närmaste fem åren? Vi har fått i uppgift att med utgångspunkt i 1982 års anslagstilldelning göra en femårsplanering för driftverksamheten. Man skall kunna ändra i planen, sägs det. Men vi uppdrar åt länsstyrelser och kommuner att med utgångspunkt i denna plan göra en planering. Det är klart att de tycker att det är konstigt om man helt plötsligt ändrar i planen. Vidare säger kommunikationsministern att vägverket har en bra framförhållning, och den har man nytta av när man kan ta fram medel via AMS. Ja, det finns en framförhållning. Jag tror det finns vägbyggnadsprojekt i en vägbank på 1,5 miljarder som är färdigplanerade och som mycket snabbt kan tas i anspråk. Men då kommer vi in på ett annat bekymmer, Claes Elmstedt. Tidigare år hade vi 400-500 miljoner i anslag till vägväsendet som inte gick över vägverket utan över arbetsmarknadsverket. Under vissa år hade vi från finansfullmakten s.k. särskilda medel som också gick till vägväsendet. Men det bekymmersamma i denna situation är ju att vi förra året bara fick 185 miljoner — om jag minns siffran rätt — från arbetsmarknadsverket. De särskilda medlen har helt försvunnit. Utöver vägverkets anslag hade vi alltså under tidigare år stora resurser, som slussades via AMS. Jag kan väl hålla med om det som sades från vpk-håll, nämligen att vi har varit irriterade över att så mycket har gått över AMS. Det är detta i kombination med den successiva minskningen av byggnadsanslagen som har gjort att det är så bekymmersamt. Jag vill, herr talman, sluta mitt inlägg med att säga att vi från vår sida inte kan acceptera det kortsiktiga anslagstänkande som leder till att det nuvarande vägnätet slits ned i allt snabbare takt, med kraftigt försämrad trafiksäkerhet, minskade arbetstillfällen för vägpersonalen i glesbygden och påtagligt ökade transportkostnader för vår industri som följd. Genom en ökad medelstilldelning till väghållningen bör de negativa konsekvenserna för de anställda, för trafikanterna och för näringslivet kunna motverkas. Det är därför vi har lagt fram detta förslag om 50 miljoner i tilläggsanslag. Jag tycker att kommunikationsministern, som är en klok man, skall gå till departementet och fundera över om inte detta är ett bra förslag och komma tillbaka till riksdagen med det. Vi har också föreslagit att man skall satsa ytterligare 100 milj.kr. på driftsidan, utöver det som kommunikationsministern har föreslagit för nästa år. Med anknytning till vad kommunikationsministern sade om vägverkets framförhållning, om färdigplanerade projekt, vill jag erinra om att vi tycker att man i detta bekymmersamma sysselsättningläge skall utnyttja dessa projekt. Det är därför som vi har lagt fram detta förslag, som vi skall behandla så småningom, om att öka anslagen på byggsidan. Vi har krävt ca 400 miljoner för kommande budgetår. Vi har plockat fram projekt, herr talman, som är sysselsättningsintensiva och som är angelägna ur industrins och näringslivets synpunkt. Det gäller först och främst byggande av broar, som kan ersätta färjor. Det ger ett långsiktigt bra sparande och ger sysselsättning, inte bara inom vägsektorn utan även inom stålindustrin och kanske inom varvsindustrin. Vi har pekat på en mängd objekt som kan sänka transportkostnaderna för svensk skogsnäring och skogindustri. Det är viktigt att vi vidtar alla åtgärder som kan hålla nere kostnaderna för skogsindustrin, eftersom skogsindustrin är en väsentlig basnäring. Vi har plockat fram andra objekt som är färdigprojekterade och som kan sänka transportkostnaderna för övrig svensk industri. Slutligen har vi tagit fram ett antal objekt som är en förutsättning för ett ökat bostadsbyggande. Detta är, herr talman, ett uttryck för den vägpolitik som socialdemokratin vill stå för, även i en ekonomiskt bekymmersam situation. Jag tror att en satsning på vägområdet både när det gäller drift och när det gäller underhåll är ett bra sätt att på sikt få Sveriges ekonomi på fötter igen.
Herr talman! Även Kurt Hugosson har nu berört det jag påtalade, dvs. det något underliga i detta med vägverket när det gäller AMS-arbeten och överflyttning av medel. Jag skall inte ytterligare kommentera det mer än att i anslutning till kommunikationsministerns inlägg säga att det är klart att vägverket har projekt i beredskap för AMS-arbeten, då man har tvingats senarelägga en så stor del av sin byggnadsverksamhet på grund av de neddragningar som har skett när det gäller medel som behövs. Jag sade tidigare att det skett en minskning av antalet vägarbetare med ungefär hälften under de senaste tio åren och att detta i någon mån har att göra med den ökade mekanisering som ägt rum. Men jag är inte överens med kommunikationsministern om att minskningen främst skulle sammanhänga med mekaniseringen. Handen på hjärtat: Nog vet vi väl ändå att detta sammanhänger med att man successivt har trappat ner och minskat möjligheterna att hålla vägarbetarna sysselsatta i arbeten som inte klaras enbart med en ökad mekanisering? Det saknas inte projekt i dag, och en ökad satsning behövs för att hindra en fortsatt kapitalförstöring då det gäller våra vägar. Det är ändå så att en mängd angelägna vägbyggen måste uppskjutas, samtidigt som vägnätet slits ned i en allt snabbare takt. Låt mig slutligen säga, herr talman, att jag inte alls ställer mig oförstående till regeringens svårigheter när det gäller att i diskussionerna med de olika departementen få fram tillräckliga medel, då ju varje departement vill ha de pengar som behövs för att tillgodose olika ändamål inom departementets speciella område. Men jag vill återkomma till det jag sade i mitt första inlägg, att det samhällsekonomiskt sett är mycket oförnuftigt att skära ned på just detta område och att inte göra de satsningar som går att göra. Jag hör nog till dem som menar att det vore försvarbart att på grund av sådana satsningar något öka budgetunderskottet med hänsyn till de positiva effekter som satsningarna får också på ganska kort sikt.
Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till det kommunikationsministern sade om att vägarna har hållits öppna. Det är riktigt att vägarna har hållits öppna, men man har fått vänta längre än man varit van vid tidigare år, och det har varit till skada för transportväsendet. Och man har fått vänta på detta sätt, trots mycket fina insatser av den personal som arbetar ute på fältet.
Herr talman! Låt mig bara helt kortfattat återigen fästa uppmärksamheten på en sak. Det är riktigt att de som representerar åkeribranschen, både åkarna och deras anställda, har varit hos mig och framfört sina synpunkter. Det är därför jag sagt här att just det anslag som de var rädda för skulle fortsätta att minska icke har blivit föremål för någon neddragning i den budgetproposition som nu är framlagd, utan tvärtom fått en viss ökning. Jag tycker därför att man på det hållet kan se med en viss tillförsikt på framtiden. Jag är angelägen om att betona detta.

Herr talman! Anita Gradin har frågat mig om jag planerar vidta åtgärder som syftar till att lösa de problem som uppkommer för den grupp utsatta invandrarkvinnor som tvingas avbryta ett sammanboendeförhållande eller begära skilsmässa. Jag har den 10 december 1979 här i riksdagen besvarat en interpellation av Alexander Chrisopoulos om vissa rättigheter vid s.k. anknytningsinvandring. Jag lämnade då en redogörelse för anknytningsinvandringen och orsakerna till att det har införts en praxis innebärande krav på två års sammanboende innan utlänningen accepteras som invandrare. Jag underströk också att tvåårsgränsen endast var en norm och att avsteg kunde göras från denna norm, om det förelåg särskilda omständigheter. Jag framhöll bl.a. att de svårigheter frånskilda kvinnor kunde möta i hemlandet på grund av där rådande kvinnosyn kunde vara en omständighet som föranledde undantag från tvåårsregeln. Anita Gradin har i interpellationen redogjort för dels de problem en invandrarkvinna kan möta när hon kommer hit som s.k. anknytningsfall och får uppehållstillstånd som görs beroende av att förhållandet varar en viss tid, dels de svårigheter hon kan få vid ett återvändande till hemlandet. Jag har stor förståelse för dessa kvinnors problem. De problem Anita Gradin tar upp beaktas också vid bedömningen av de enskilda ärendena och kan, när de åberopas, leda till avsteg från tvåårsregeln. Jag är beredd att genomföra en ytterligare uppmjukning av praxis i dessa fall.

Herr talman! Anita Gradin började med att säga att hon inte riktigt visste hur positivt hon skulle tolka mitt svar, och jag vill därför något förtydliga detta. Den praxisändring som jag antydde innebär att jag i fortsättningen kommer att ta ännu större hänsyn till de omständigheter som Anita Gradin tar upp i sin interpellation, om dessa omständigheter åberopas i det aktuella fallet. Tyvärr sker detta inte alltid. Det kan bero på olika saker, t.ex. rädsla från den sökandes sida, men det är nödvändigt för mig i mitt fortsatta arbete med ärendet att jag får en klar bild av förhållandena, och det gäller då inte minst förhållandena i äktenskapet i Sverige. Jag menar att misshandel i ett äktenskap inte skall få lov att förekomma, men om det förekommer skall man inte av rädsla för risken att bli utvisad ur landet behöva försöka hålla ihop ett äktenskap. Den fortsatta handläggningen av enskilda ärenden får naturligtvis utvisa vilken praxis som kommer att fastläggas. Praxis kan inte slås fast genom ett generellt uttalande, utan först sedan man tagit hänsyn till de fakta som finns i varje enskilt fall. Anita Gradin och jag har tidigare samarbetat när det gäller frågor om invandrarkvinnornas problem, och jag tror att vi har samma grundinställning. För mig är detta en mycket viktig och stor fråga, och jag vill i detta sammanhang gärna ge Internationella föreningen för invandrarkvinnor en eloge för det arbete som man där lägger ned för att hjälpa dessa kvinnor och för att dra fram deras situation i ljuset, vilket ju är en förutsättning för att man skall kunna vidta några åtgärder. Självfallet måste emellertid den reglerade invandringen kvarstå, och Anita Gradin och jag har även där gemensamma utgångspunkter. Anita Gradin ställde två frågor till mig. Den ena gällde om vi har någon bild av det här problemets omfattning och, om vi inte har det, vad vi kan göra för att skaffa oss en sådan. Jag vill svara att vi inte har någon klar bild av detta. Det är svårt att få det, eftersom problemet finns på så många olika nivåer. Naturligtvis skulle man kunna göra en statistik över ärenden som innehåller frågor av den här arten och som kommit till mig, men de problem som finns redovisade i ärenden som inte kommit någonstans kan vi ju inte kartlägga. Inom invandrarverket har man f. n. ett arbete på gång som gäller invandrarkvinnorna, och jag tror att man där snuddar vid det här problemet. Jag skall omedelbart ta kontakt med dem som arbetar med detta för att höra om de har möjligheter att på något sätt ytterligare belysa den här frågan — deras utredning är ännu inte klar. Anita Gradin frågade också vad vi skall göra innan den praxisändring som jag förklarat mig villig att vidta kommer att träda i funktion. I och för sig träder praxisändringen i funktion omedelbart. Så snart jag får ett enskilt fall som jag har att ta ställning till kommer jag att tillämpa den mjukare praxis som jag har utlovat här. Enligt den nya lagen är det ju så att de fall som regeringen har avgjort inte på nytt kan tas upp av regeringen, utan i de fallen skall polisen i samband med verkställigheten ta hänsyn till de nya omständigheter som kan ha framkommit. Jag bedömer det vara en sådan ny omständighet att jag här har sagt att jag avser att ändra praxis. Efter detta får polisen avgöra vilken ställning man skall ta i de enskilda fallen. Jag kan alltså inte generellt uttala mig om hur polisen skall agera.

Herr talman! Kvinnor från alla politiska partier i riksdagen har anmält sig till denna debatt, som Anita Gradin har initierat. Man har under den allmänna motionstiden väckt motioner från olika håll. Det visar att det finns en allmän politisk enighet om att något måste göras när det gäller tvåårsregeln. Under 1970-talet har det förekommit en lång rad av skenäktenskap för att man på den vägen skulle få uppehållstillstånd i Sverige. Det är naturligtvis inte godtagbart att några bakvägen skaffar sig tillstånd. Därför finns det nu en praxis som innebär att om ett äktenskap eller samboförhållande upphör inom två år blir kvinnan eller mannen utvisad. Baksidan av denna praxis är emellertid att kvinnor som kommit hit i ett helt annat syfte än att bakvägen ta sig in i Sverige har kommit starkt i kläm. Påfrestningarna i äktenskapet har i många fall blivit för stora till följd av de omställningsproblem som det alltid innebär att komma till ett främmande land med allt vad det innebär av språksvårigheter och ett annat kulturmönster med medföljande isolering för kvinnorna. Vi hari vårt land en skilsmässotopp efter tre till fem års äktenskap bland de inhemska äktenskapen. Om det finns påfrestningar i inhemska äktenskap finns det all anledning att tro att det också finns i invandraräktenskapen under samma tidrymd. För de kvinnor som kommer hit är ofta en återvändo till hemlandet en återvändo till förnedring och en omöjlighet att försörja sig. Det är långt ifrån i alla länder som det finns samma syn på frånskilda kvinnor som i Sverige. I många fall tvingas de invandrade kvinnorna att begära skilsmässa på grund av mannens alkoholmissbruk eller misshandel. Då är det onödigt omänskligt att inte bevilja uppehållstillstånd för dem som vill fortsätta att stanna här. Samtidigt skall vi komma ihåg att tvåårsregeln inte är någon garanti mot ett skenäktenskap. Denna regel gör det bara svårare att ingå sådana. I en motion till årets riksdag har jag tillsammans med andra folkpartikvinnor motionerat om att bestämmelserna för uppehållstillstånd för frånskilda kvinnor skall ses över. Det är angeläget, och det brådskar. Vi har i vår motion yrkat att invandrarpolitiska kommittén skall behandla den här frågan. Det är i och för sig inte nödvändigt, utan den kan naturligtvis behandlas på annat sätt. Det viktigaste är att det går snabbt. Statsrådets svar indikerar att det här kommer att hända någonting snabbt. Det blir med andra ord fritt fram för nya prövningar av de utvisningshotade fallen, där man vet att det finns nya skäl. Vi kunde i förra veckan i massmedia läsa om ett offer för denna orimliga praxis. Det gällde den turkiska Havanna, 22 år, som övergivits av mannen och misshandlats av svärföräldrarna. Hennes arbetsgivare slog larm en dag när hon kom sönderslagen till sin arbetsplats. Nu riskerar hon att bli utvisad. Men om någon skulle utvisas i det här fallet, så är det ändå inte Havanna. Misshandel och alkoholism får inte vara grund för utvisning. Jag skulle vilja rikta en fråga till invandrarministern: Anser invandrarministern att praxis har varit restriktivare än vad statsrådet angav i sitt svar den 10 december 1979?

Herr talman! Statsrådet Anderssons svar inger förtroende. Jag är övertygad om att övertramp av det slag som Anita Gradin refererade inte kommer att ske i fortsättningen. För min del har jag begärt att från invandrarverket få en redovisning för hur reglerna om s.k. uppskjuten invandrarstatus tillämpas, hur många fall samt vilka nationaliteter och kön — för även män utvisas på dessa grunder — det rör sig om. Frågan står på invandrarverkets dagordning. Jag räknar med att vi får svar och en debatt om det redan vid nästa sammanträde med styrelsen. Redan nu kan jag säga att bara ett fåtal ärenden har anmälts. I de flesta fall rör det sig om polskor —- inte turkiskor, som man skulle kunna tro av debatten att döma. Det är inget försvar att hävda att det rör sig om ett fåtal fall, möjligen är det en tröst. Redan ett enda fall av det slag som RIFFI refererat är ett fall för mycket. Som Bonnie Bernström påpekade har under den allmänna motionstiden motioner väckts av representanter för alla partier. Jag är övertygad om att praxis kommer att ändras i detta avseende. Det finns naturligtvis ingen anledning att upphäva lagen, den har inte tillkommit av en slump, men en uppmjukning kommer också jag att hälsa med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Det har redan framkommit här i debatten att de nuvarande reglerna när det gäller behandlingen av personer som invandrat hit på grund av anknytning som sedan har upphört får fullständigt orimliga och oacceptabla konsekvenser. Särskilt är det kvinnorna som råkar illa ut. F. n. finns det ett dussintal kvinnor bara i Stockholm som hotas av utvisning och förpassning, därför att de brutit sig ut ur helt ohållbara äktenskap. Kvinnorna har också det gemensamt att de i egenskap av frånskilda kvinnor förpassade till sina hemländer löper uppenbar risk att hamna i en svår misär. Kanske återstår ingen annan möjlighet för dem än att prostituera sig för att klara försörjningen för sig själva och för sina barn. Samtliga politiska partier i riksdagen har anslutit sig till tanken att det skall vara en reglerad invandring. Det innebär naturligtvis också att vi anser att det måste finnas möjligheter för oss att undvika en alltför omfattande invandring genom skenäktenskap. Men hittills finns det inget som tyder på att omfattningen när det gäller skenäktenskap har varit särskilt stor, och framför allt har den inte varit så stor att den på något sätt hotat att sätta invandringspolitiken ur spel. Även om vi anser att vi måste dra upp gränser för att hindra invandring genom skenäktenskap, kan dessa gränser inte vara utformade så att människors liv för all framtid föröds genom svenska myndigheters beslut. Det anser jag sker i dag. Dessutom är det en allmän princip i ett rättssamhälle att lagarna och tillämpningen av dessa skall ha en förankring i folkmedvetandet. Jag tror inte — eller rättare sagt, jag är övertygad om — att många av de beslut som har fattats om förpassning i sådana fall som vi här talar om strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Vi har i tidningarna kunnat läsa om en turkisk kvinna som skall förpassas, sedan hon misshandlats i sitt äktenskap. Hon har varit här i tre år och har praktiskt taget alla sina släktingar här i landet. Det finns ingenting i det här fallet som tyder på att det skulle röra sig om ett skenäktenskap. Men ändå bedöms det så. Jag kan ta ett annat exempel. För några år sedan kom en 15-årig flicka hit från Sri Lanka. En svensk medelålders man köpte henne av hennes föräldrar i hennes hemland och gifte sig där med henne och tog henne hit till Sverige. När hon kom hit visste flickan inte ens att hon var gift med den svenske mannen, utan trodde att hon var adopterad. Först när mannen krävde vad han ansåg vara sina ”äktenskapliga rättigheter” gick det upp för henne hur situationen var. När han dessutom ville att hon skulle prostituera sig, gav hon sig av från mannen. Hon lyckades få hjälp och stöd av personer i Sverige och lyckades även skaffa sig ett arbete. Detta hindrade emellertid inte att hon förpassades. Vad hon förpassades till är det ännu ingen som vet. Det bör tilläggas, att när förpassningen skedde, var flickan fortfarande att betrakta som minderårig. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen tagit upp den här problematiken i riksdagen. Vi har också i anslutning till behandlingen av utlänningslagen föreslagit sådana ändringar i lagen som skulle omöjliggöra den misshandel av invandrarkvinnor som i dag sker under täckmantel av praxis. Jag tycker att det är bra att man nu även inom andra partier har börjat röra i den här frågan. Förhoppningsvis kan detta leda till att vi får den lagändring som vänsterpartiet kommunisterna har krävt. Ser man på Karin Anderssons svar på Anita Gradins interpellation, kan man märka en förändring av Karin Anderssons inställning, vilket jag naturligtvis noterar som någonting positivt. Jag tycker ändå inte att det går att vara nöjd med det vaga löftet att man skall se på praxis. Enligt min mening behövs det en lagstiftning på det här området. Jag ifrågasätter alltså om man kan nöja sig med att ändra praxis och skulle direkt vilja fråga Karin Andersson: Kan man hoppas på en lagändring som gör att sådana här orimliga följder inte uppstår?

Herr talman! Alla partier har ju varit representerade i denna debatt, vilket visar det allmänna intresset för den här frågan. Beträffande denna grupp av invandrarkvinnor, som Anita Gradins interpellation gäller, vill jag säga att det ju är självklart att man upprörs av dessa invandrarkvinnors behandling. Vi vet att många av de invandrarkvin nor som kommer tillbaka till sitt eget land blir utstötta. Det visas förakt från familjens och vännernas sida i det gamla hemlandet. De här kvinnorna har ju förbrutit sig mot sitt hemlands lagar och har inte längre någon möjlighet till en utkomst. Exempel har getts i interpellationen, liksom också under debatten, varför jag inte skall komma med flera. Vi vet att tvåårsgränsen inte är någon lag. Det är en norm eller praxis som gäller. Här tror jag mig kunna konstatera att Karin Andersson under den senaste tiden har gått längre än tidigare gällande praxis när det gällt att ta hänsyn till de humanitära skälen. Jag tror att det när det gäller de här anknytningsfallen är viktigt att normerna eller praxis har en sådan utformning att det ges utrymme för en generös tolkning. Vår invandrarpolitik präglas ju också av en humanitär grundsyn. Det måste bli en mildare behandling av de kvinnor som kommer hit och gifter sig eller sammanbor och som far illa i äktenskapet. Jag tror att det är bra att den här interpellationen har framställts. Vi har av Karin Andersson fått besked om att hon i de här fallen är beredd att genomföra en ytterligare uppmjukning av praxis. Det tycker jag är positivt. Då utgår jag också ifrån att det blir till fördel för den här gruppen invandrarkvinnor. Jag tror också att vi inom samtliga partier är medvetna om att vår invandrarminister har stor förståelse för just dessa frågor. Samtidigt vill jag — som här tidigare har framhållits — understryka att de kvinnor som utsätts för t.ex. våld i hemmet, blir slagna osv., också måste tala om vad som har hänt. Det är inte lätt för någon, allra minst för Karin Andersson, att veta något om detta, om det inte står att läsa någonstans i de papper som hon här tillgång till.

Herr talman! Först ett par ord till Anita Gradin, som jag inte gick i svaromål till förra omgången. Det är viktigt att få ut information över huvud taget, om hela problematiken, men också om vad jag har sagt här i dag. Med utgångspunkt i det intresse den här debatten har rönt på olika sätt utgår jag från att både massmedia och invandrarorganisationer kan hjälpa till med detta. Jag tror att det behovet kanske kommer att vara täckt. När det gäller den kartläggning som Anita Gradin tidigare efterlyste kanske vi fick besked av Gunnel Liljegren, att vad göras skall är redan gjort. Det är ju tydligen så att invandrarverket har fått ett uppdrag genom styrelsen att göra en sådan kartläggning. Jag har haft kontakter med dem, och jag vet att de har hållit på med ett stort beredningsarbete när det gäller invandrarkvinnors situation i olika avseenden. Då kommer alltså denna del också med. Jag vill gärna inledningsvis också säga en sak som jag inte nämnde tidigare. Om det finns barn i ett sådant förhållande som spricker, då får kontrahenterna, oavsett om det gäller en man eller en kvinna, så gott som alltid stanna. Jag bedömer det som viktigt att ett barn har kontakt med båda sina föräldrar. Den ändringen av praxis har således redan skett. Men i de fall som varit aktuella på sistone i tidningarna har det inte funnits barn. Det sker alltså ingen utvisning över huvud taget, om kontrahenterna har kontakt med barnen — det är i så fall pappan det kan gälla där det kan brista ibland. Bonnie Bernström sade i sitt inlägg att det här är fråga om en kritik mot praxis avseende tvåårsregeln. Jag vill återknyta till vad jag sade inledningsvis, att när det gäller kvinnor i den situation som vi talar om här har tvåårsregeln redan ändrats. Man har en mjukare praxis och tar hänsyn till båda skälen — vad som händer när kvinnan kommer hem och vad som kan vara orsak till att hon vill bryta upp ur äktenskapet i Sverige. Jag har nu sagt att vi skall tillämpa en ännu mer generös praxis. Men detta gäller alltså dem som har svårigheter i båda fallen — de som har svårigheter i sitt samboendeförhållande eller sitt äktenskap, men kanske stannar kvar i detta för att slippa svårigheter när de kommer hem. Det är ju inte i alla länder kvinnor råkar ut för svårigheter när de kommer hem. Jag vill gärna säga att bägge dessa omständigheter måste finnas med. Sedan var kanske Bonnie Bernström litet för lättsinnig när hon sade att det är fritt fram för nyprövningar av de fall som är avgjorda och som väntar på verkställighet. Vad jag sade är att jag tror att polisen är eller kommer att bli väl medveten om vad jag säger här, och kommer att kunna handlägga frågorna efter det. Bonnie Bernström frågade om praxis har varit hårdare än vad jag gav uttryck för den 10 december 1979. Det gjorde hon efter att ha redovisat ett enskilt fall. Jag kan, som ni vet, i motsats till er andra inte gå in på enskilda fall. Men jag kan försäkra att praxis inte har varit hårdare. Utan att gå in på enskilda fall vill jag dock understryka vad jag sade inledningsvis, att det är nödvändigt att de kvinnor det gäller talar om också sin situation i Sverige, i äktenskapet. Det är ju det som är en av grunderna för min bedömning. Gunnel Liljegren talade om vad som sker i invandrarverket, vilket var bra. Inga Lantz säger att hon noterar en förändrad inställning hos mig. Det stämmer faktiskt inte. Jag har hela tiden haft denna inställning, att kvinnorna det här gäller har stora svårigheter. Jag har också försökt handla efter det. Frågan är hur man utformar praxis med tanke på dessa kvinnors svårigheter. Jag har fått en ökad insikt i hur svårigheterna kan drabba de enskilda kvinnorna, och jag är beredd att göra en ytterligare förändring. Jag tror att alla som känner mig och har diskuterat de här frågorna med mig, vilket har skett ofta, inte minst i Internationella föreningen för invandrarkvinnor, vet att jag har haft stor förståelse för kvinnornas problem. Sedan är det så, Inga Lantz, att denna fråga över huvud taget inte regleras direkt i en lagtext. Det är humanitära skäl som åberopas, och de kan grunda sig på många olika omständigheter. Det är tyngden av humänitära skäl som får avgöra i de enskilda fallen. Någon lagändring går inte att göra i och för sig —i så fall måste man införa en ny lagtext. Men jag tror att det räcker med en klar praxis. Slutligen vill jag understryka det Stina Andersson sade, att en uppmjuk ning av praxis i dessa fall har skett under min tid som invandrarminister. Jag har nu sagt att jag vill göra en ytterligare uppmjukning av praxis.

Herr talman! Det är uppenbart att tillämpningen av praxis inte har varit tillräckligt generös, eftersom det ändå förekommer felaktigheter. Jag vill också understryka att misshandel och alkoholism är oacceptabla grunder som skäl vid utvisning, eftersom de inte är skäl för utvisning ens av dem som förövar misshandel, såvida denna inte är upprepad och grov.
Herr talman! Karin Andersson säger att det är tyngden av de humanitära skälen som är vägledande vid bedömningen av om kvinnorna skall förpassas eller inte. Sedan säger hon att hon för sin del tror att det räcker med att man ändrar praxis så, att bedömningen blir generösare. Men jag tror inte att detta skulle lösa hela problemet. Jag skulle vilja säga att det måste vara möjligt att i lag reglera dessa frågor, så att de orimliga förhållandena och den osäkerhet som kvinnorna känner undanröjs. Därför förstår jag inte oviljan — trots att jag hos Karin Andersson ser en förståelse i denna fråga — mot att i lag reglera frågorna och tillförsäkra dessa kvinnor ett bättre liv helt enkelt.
Herr talman! Bara en liten kommentar till Inga Lantz inlägg. I enskilda fall kommer en rad olika omständigheter fram — olika i varje enskilt fall. Därför är det mycket svårt att i en lagtext säga någonting som tillförsäkrar människorna i alla de olika fallen en viss rättighet. Det är också därför som man i regel väljer att ha lagtexter som är generella. Sedan får man genom riktlinjer för tillämpning och praxis ge innehåll åt lagtexterna. Så gör man ju med lagar på alla områden. De skäl som det nu är fråga om räknas alltså som humanitära skäl. Jag har sagt att jag vid min fortsatta behandling av enskilda ärenden skall lägga större vikt vid just dessa skäl när jag sammanväger de olika humanitära skäl som åberopas. Jag tror att det är den väg man kan gå. Jag har svårt att tänka mig en lagparagraf som skulle ge ett skydd åt samtliga de kvinnor som kan bli aktuella i detta sammanhang.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig hur regeringen ser på den växande arbetslösheten i Stockholms län, vilka dess viktigaste orsaker är samt vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att avskaffa arbetslösheten och säkra en meningsfull sysselsättning för landets invånare. Per Israelsson har frågat mig vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som kan påräknas inom Örebro län under 1982 och om några besked kan ges beträffande lokalisering av statlig verksamhet till Örebro län. Vidare har han frågat mig om staten har något särskilt ansvar för alternativ sysselsättning om exempelvis I3 i Örebro skulle läggas ned eller beställningarna vid försvarsmaterielindustrin i Bofors minskar. Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta särskilda åtgärder för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Östergötland. Raul Blächer har frågat mig om regeringen anser att hittills genomförda statliga åtgärder har haft tillräckligt positiva effekter på sysselsättningen i Värmlands län och om regeringen avser att ta initiativ till andra typer av statliga åtgärder än de hittills prövade för att motverka den nu med acceleration ökande arbetslösheten i Värmlands län. Sven Henricsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stävja den växande arbetslösheten i Jämtlands län, Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig vad jag tänker göra för att skapa arbeten i Västmanlands län. Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att skaffa arbete åt de avskedade sömmerskorna vid Hettemarks i Enköping och om jag är villig att hjälpa de anställda vid Hettemarks att driva företaget i egen regi. Vidare har han frågat mig vilka konkreta åtgärder, antal arbetstillfällen, nya projekt etc. jag har att erbjuda som ersättning för Forsmark och hur jag ställer mig till planerna på ett oljelager i Hargshamn. Alexander Chrisopoulos har frågat mig hur regeringen bedömer sambandet mellan arbetsmarknadsläget i Göteborgs och Bohus län och den strukturomvandling som svensk industri f. n. genomgår. Vidare har han frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra arbetsmarknadsläget i Göteborgs och Bohus län. Eivor Marklund har frågat mig om regeringen som direkt ansvarig för en stor del av Norrbottens sysselsättning i statsägda företag avser att sätta in omedelbara insatser för att råda bot på den mycket svåra arbetsmarknadssituationen. Vidare har hon frågat vilka satsningar, speciellt inriktade på den stora ungdomsarbetslösheten i Norrbotten, och vilka speciella socialt motiverade insatser regeringen har för avsikt att göra. Karin Nordlander har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förhindra de pågående företagsnedläggningarna och skapa förutsättningar för Smålandslänen att behålla sin industristruktur med små företag och ge även små orter en överlevnadschans. Sven Henricsson har frågat mig om regeringen tycker att sysselsättningsläget i Västernorrlands län är acceptabelt och — om inte — vad regeringen tänker göra för att åstadkomma nya möjligheter till jobb för människorna i länet. Tore Claeson har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ till en utvecklingsplan för Södermanlands län för att skapa nya arbetstillfällen. Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen ämnar vidta kraftåtgärder för att minska arbetslösheten i Kopparbergs län och om regeringen ämnar vidta extraåtgärder för att skapa ungdomsjobb och som ett medel införa någon form av ungdomsgaranti. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Interpellanterna betonar arbetslöshetsproblemen utifrån sina resp. hemregioner. Situationen på arbetsmarknaden har jämfört med föregående vinter försämrats i hela landet, men insatserna måste ändock i första hand sättas in i de mest drabbade länen. Det är riktigt att det närmaste året inger oro för utvecklingen på arbetsmarknaden. Inom vissa industrigrenar andas man dock en försiktig optimism när det gäller en ökad orderingång, och då i första hand inom exportindustrin. Den väntade uppgången ger dock inte några effekter på arbetsmarknaden förrän i slutet av 1982 och i början av 1983. Det är inte bara konjunkturnedgången som är problemet, utan det finns även en rad mer långsiktiga problem. Det gäller strukturproblem inom framför allt de råvarubaserade industrigrenarna, som svarar för en stor del av sysselsättningen i landet, och det gäller även vår utrikeshandel samt statens stora budgetunderskott. Regeringens ekonomiska politik utgör grunden för att rätta till de långsiktiga balansproblemen i ekonomin. En ansvarsfull finanspolitik är nödvändig för att sysselsättningen skall tryggas på längre sikt. Det går inte med dagens statsfinansiella läge att ansvarslöst satsa miljardbelopp för att klara kortsiktiga problem som sedan på sikt skulle öka såväl budgetunderskottet som arbetslösheten ytterligare. Jag kan inte underlåta att upprepa vad jag sade i en likartad debatt med de flesta av dagens frågeställare här i kammaren den 6 november 1981. För att möta den allmänna försämringen av sysselsättningsläget beslutade regeringen förra våren om förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser. Då beslutades om ytterligare 1500 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggning av offentliga investeringar. I höstas beslutade regeringen om ytterligare 600 milj.kr. till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessutom beslutade regeringen i slutet av november förra året om nya åtgärder för 460 milj.kr. Det innebär att regeringen hittills i år har anvisat drygt 6 000 milj.kr. för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och detta trots ett mycket ansträngt budgetläge. Ungdomens arbetsmarknad har försämrats ända sedan början av 1960 talet, vilket i hög grad sammanhänger med den strukturomvandling som jag tidigare nämnt. Dessa förändringar har bl.a. medfört att många arbeten som tidigare var inkörsport för ungdomar till arbetslivet har försvunnit. Samtidigt har självfallet nya arbeten tillkommit, men dessa kräver ofta en bättre utbildning eller särskild erfarenhet. Den utbildningen eller arbetslivserfarenheten saknar ofta ungdomarna. Den nu aktuella arbetsmarknadssituationen för ungdomarna beror också på att ungdomar drabbas hårdare än andra vid konjunkturnedgångar, bl.a. beroende på ungdomars lösare anknytning till arbetsmarknaden. Vi befinner oss dessutom f. n. på toppen av den s.k. ungdomspuckeln med uppemot 125 000 ungdomar i 16-årskullarna, mot en normal nivå på ca 105 000 ungdomar. Genom riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition våren 1980 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan gavs skolan ökade möjligheter att ta ansvar för den yngsta åldersgruppen, 16 och 17-åringarna. Detta innebär bl.a. att skolan nu kan erbjuda dessa åldersgrupper ett mer varierat utbud av utbildning i form av inbyggd utbildning, lärlingsutbildning och yrkesintroduktion. Dessutom beslöt regeringen för ett par månader sedan om ytterligare insatser för denna åldersgrupp. Beslutet innebar att särskilda medel — 60 milj.kr. — skulle anslås för ungdomar under 18 år som inte har kunnat placeras i arbete eller utnyttja skolans utökade möjligheter till utbildning. Ett särskilt bidrag med 75 kr. per dag utgår till arbetsgivare som ställer sådana ungdomsplatser till arbetsför medlingens förfogande. Jag bedömer att ca 6 000 ungdomar skall kunna erhålla en sådan ungdomsplats. Samtidigt som regeringen beslutade om ungdomsplatserna anvisades också 400 milj.kr. ytterligare för beredskapsarbeten för ungdomar. Avsikten är att dessa i första hand skall inrättas inom industrin och handeln. Detta innebär att ytterligare 10 000 ungdomar mellan 18 och 25 år kan erhålla ett beredskapsarbete. Eftersom en stor del av de arbetslösa 18-19-åringarna saknar yrkesutbildning eller har en utbildning som inte efterfrågas på arbetsmarknaden, har regeringen dessutom fr.o.m. den 1 juli 1981 givit denna grupp möjlighet att delta i arbetsmarknadsutbildning. När det gäller nya typer av statliga åtgärder för att motverka arbetslösheten, så torde frågeställarna känna till att försök med ett flertal sådana åtgärder f.n. pågår. Jag syftar, förutom på de i november beslutade ungdomsåtgärderna, på försöksverksamheterna med omställningsbidrag, rekryteringsstimulans samt rekryteringsbidrag för långtidsarbetslösa ungdomar. Det inger föga trovärdighet att pröva ytterligare nya stödformer innan man låtit de redan pågående försöksverksamheterna få möjlighet att verka fullt ut och en utvärdering gjorts. Jag vill också peka på de insatser som görs på arbetsförmedlingssidan. Arbetsmarknadsverket tillfördes under en tioårsperiod t.o.m. år 1980 ca 2 200 tjänster. De inriktades i huvudsak på den egentliga platsförmedlingen. Samtidigt har ett omfattande arbete lagts ned på att förbättra förmedlingens arbetsmetoder. Allmän platsanmälan har införts i hela landet. Ett ADB system har införts för framställning av platslistor och för sökning och matchning av sökande och lediga platser. Det finns goda skäl för att ytterligare förstärka arbetsförmedlingen. Det är emellertid nödvändigt att se detta behovi ett större sammanhang. Vi kan inte utforma arbetsmarknadspolitiken på ett sätt som äventyrar den samhällsekonomiska balansen, t.ex. genom att ohämmat öka budgetunderskottet. Under senare år har en kraftig upprustning skett av arbetförmedlingen vad avser både personal och modern datateknik. Detta har också gällt under tid då andra myndigheter fått vidkännas nedskärningar. Regeringen har vidare tagit ställning för ett förslag av AMS om platsförmedlingens framtida organisation, där just tyngdpunkten ligger på en effektivisering av platsförmedlingsarbetet mot fördjupade platsförmedlingsinsatser för de arbetssökande. Förslaget håller f. n. på att genomföras. För att ytterligare koncentrera arbetsmarknadsverkets arbetsuppgifter mot platsförmedlingen har regeringen under hösten beslutat om direktiv till en kommitté, vars huvuduppgift är att föreslå avgränsningar och omprioriteringar i verkets totala arbetsuppgifter för att frigöra resurser för platsförmedlingen. I årets budgetproposition föreslår regeringen att det s.k. huvudförslaget för statsmyndigheterna även skall gälla för arbetsmarknadsverket. Emellertid föreslås verket få ytterligare 60 tjänster till platsförmedlingen genom omprioritering. Vidare föreslås att det terminalbaserade sökningsoch matchningssystemet får byggas ut ytterligare. När det gäller C.-H. Hermanssons frågor vill jag påpeka att regeringen ser med stort allvar på all arbetslöshet. Man måste dock komma ihåg att sysselsättningsläget i Stockholm är bättre än på de flesta andra håll i landet och att Sverige hör till de länder som har den lägsta arbetslösheten i västvärlden. Arbetslösheten orsakas i första hand, som jag tidigare nämnt, av den långdragna internationella konjukturnedgången och strukturproblemen. Sverige, med sitt stora beroende av handel med andra länder, är särskilt känsligt för situationen utomlands. Dessutom har det höga internationella ränteläget tvingat även oss att hålla relativt hög ränta, vilket är olyckligt med tanke på dess hämmande effekt på investeringar och sysselsättning. En annan orsak till arbetslösheten är den svenska industrins kostnadsläge jämfört med våra konkurrentländers. Här har emellertid regeringens politik möjliggjort en förbättring under de senaste åren. Utan den politiken hade vi haft en ännu högre arbetslöshet. Vi har dock fortfarande en bit kvar innan industrin har återtagit de marknadsandelar som gick förlorade till följd av kostnadsökningen under åren 1975 och 1976. Den viktigaste åtgärden för att skapa sysselsättning är att föra en politik som underlättar för den konkurrensutsatta industrin att expandera. Regeringens politik har skapat förutsättningarna för en sådan expansion. Enligt de flesta bedömningar får vi en konjunkturuppgång under nästa budgetår, vilket bör leda till ökad efterfrågan på svenska produkter och därmed till ökade investeringar och ökad sysselsättning. Slutligen vill jag med anledning av C.-H. Hermanssons fråga upplysa om att beredskapsmedlen för Stockholms län har ökat med drygt 30 2 innevarande budgetår i förhållande till det föregående. Jag har inhämtat att det fortfarande finns utrymme för att öka beredskapsarbetena med ca 1 000 personer. Detta innebär att 2 000 ungdomar kommer att kunna sysselsättas i beredskapsarbete i länet. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att frågan om huruvida de anställda skall ta över Hettemarks i Enköping bereds inom regeringskansliet och att jag nu inte kan uttala mig i denna fråga. När det gäller Forsmark behandlas frågan om ersättningsarbeten av en särskilt tillsatt grupp med representanter för de regionala myndigheterna. Frågan om ett eventuellt oljelager i Hargshamn faller inom ÖEF:s ansvarsområde. Jag har emellertid inhämtat att frågan inte längre är aktuell för ÖEF:s del. När det gäller Tore Claesons fråga om vpk:s utvecklingsplan för Södermanland har regeringen inte för avsikt att följa. Om en sådan plan förverkligas kommer med största sannolikhet resurser att förspillas i ineffektiva verksamheter, som snart kommer att bli utslagna i den internationella konkurrensen. Nils Berndtson har i sin interpellation pekat på att arbetsmarknaden i Östergötlands län har försämrats under vintern. Arbetslösheten ligger f. n. på en nivå som är ca 50 96 högre än förra året. Jag vill dock påpeka för Nils Berndtson att även antalet åtgärder har ökats och i än högre takt. Regeringens satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inneburit att länet i år fått en ökning av medlen för beredskapsarbeten med ca 70 96, vilket i sin tur har medfört att antalet beredskapsarbeten i stort sett har kunnat tredubblas i förhållande till föregående år. I höstas gav regeringen vidare byggnadstillstånd för Vrinnevi sjukhus i Norrköping. Beslutet innebar att sjukhusbygget nu har kunnat sättas i gång. Det ger sysselsättning åt som mest ett hundratal byggnadsarbetare. Byggtiden beräknas till fem år. Dessutom har regeringen beslutat om projektering av ett nytt kontorshus för Vattenfall i Motala. Beslutet innebär att bygget kan sättas i gång under hösten 1982. Under hösten kommer också byggandet av nytt landsarkiv i Vadstena att sättas i gång. Utöver detta har regeringen i år tidigarelagt byggen för ca 4 milj.kr. till Östergötland. De industribeställningar som regeringen beslutade om förra veckan innehåller också en beställning till Motala Verkstad för att på så sätt kunna trygga sysselsättningen där för en tid framöver. När det gäller de åtgärder som regeringen särskilt gör för att förbättra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden vill jag hänvisa till min tidigare redogörelse för detta. Karin Nordlander har redovisat delar av sysselsättningsläget i de tre Smålandslänen. Utan att förringa de problem som finns på arbetsmarknaden i dessa län vill jag påpeka att arbetslösheten i två av Smålandslänen ligger på en klart lägre nivå än riksgenomsnittet. Kalmar län har däremot en sämre arbetsmarknad. Oskarshamns varv har nyligen försatts i konkurs. En konkursförvaltare har därmed utsetts för att undersöka vilka möjligheter som finns att genom försäljning eller på annat sätt driva verksamheten vidare. Dessutom har industriministern utsett landshövding Eric Krönmark att biträda departementet för att bevaka sysselsättningsfrågor i regionen. Uppdraget innebär också att landshövdingen skall bistå konkursförvaltaren. Arbetet sker i samråd med berörda myndigheter och fackliga organisationer. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av det nyligen påbörjade arbetet eller sia om vilka förslag som kan aktualiseras och som regeringen eventuellt kan stödja. När det gäller skogsföretaget Munksjö redovisar Karin Nordlander en ökad optimism. Vi får t. v. avvakta resultatet av de pågående diskussionerna om företagets framtid. Det är självklart att arbetsmarknadsmyndigheterna kommer att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den omfattning som krävs, om resultatet av de nu pågående förändringarna blir att anställda mister sina arbeten. Jag vill då påpeka att Smålandslänen tillsammans har fått 70 90 mer till beredskapsarbeten i år än förra året. Kalmar län har relativt sett fått en något större ökning av sina medel än de båda övriga länen. Dessutom har både Kalmar och Kronobergs län fått del av tidigareläggningen av statliga byggen under året, med 8,5 milj.kr. resp. 7,1 milj.kr. Till detta skall läggas regeringens beslut i höstas att ge byggnadstillstånd för en första etapp av sjukhuset i Växjö, vilket ger ett bra tillskott av arbetstillfällen för byggnadsarbetare. Karin Nordlander har dessutom ställt frågan vad regeringen avser att göra för att skapa förutsättningar för Smålandslänen att behålla sin industristruktur med små företag. Jag vill i det sammanhanget bara nämna att regeringen har för avsikt att inom en månad till riksdagen lägga fram en särskild proposition om de mindre och medelstora företagen. Där kommer regeringen att redogöra för sin samlade småföretagspolitik. Alexander Chrisopoulos har mot bakgrund av den aktuella arbetsmarknadssituationen i Göteborgs och Bohus län bl.a. frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra läget i länet. De ågärder som regeringen har vidtagit efter vår debatt i höstas har jag redovisat i det föregående. För Göteborgs och Bohus län innebär det att medlen för beredskapsarbeten har ökat med ca 50 26 i förhållande till förra året. Detta har givit utrymme för arbetsmarknadsmyndigheterna att kraftigt öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna i länet. Till Alexander Chrisopoulos vill jag också säga att den roll som arbetsmarknadspolitiken tilldelades redan under 1960-talet, nämligen att lindra konflikterna mellan de centrala ekonomisk-politiska målen full sysselsättning, tillväxt, prisstabilitet och välfärdsfördelning, kvarstår. Om inte arbetsmarknadspolitiken medverkar till att underlätta anpassningen på arbetsmarknaden blir det betydligt svårare att föra en expansiv tillväxtfrämjande ekonomisk politik och samtidigt uppnå samhällsekonomisk balans. Det blir också svårare att inom näringspolitiken realisera en utbyggnad av expansiva industribranscher och att uppnå den balanserade regionala struktur som Alexander Chrisopoulos avser. Jag vill dock understryka, att en förbättrad anpassning på arbetsmarknaden inte uppnås på något annat sätt än genom förstärkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ramen för den begränsning av tillväxten inom den offentliga sektorn som är en förutsättning för att resursförbrukningen inte skall överstiga resurstillgången. Beträffande Raul Blächers fråga om jag anser att hittills genomförda statliga åtgärder har haft tillräckligt positiva effekter på sysselsättningen i Värmland, vill jag säga att vad hittills gjorts inte är tillräckligt. Utan de av regeringen vidtagna åtgärderna hade emellertid läget varit betydligt sämre. Värmland har för innevarande budgetår fått 61 milj.kr. mer till beredskapsarbeten än föregående år. Värmland har också sedan 1977 fått ca en halv miljard kronor i lokaliseringsstöd, vilket beräknas ha givit ca 800 direkta arbetstillfällen förutom den indirekta sysselsättningseffekt som nya arbetstillfällen alltid skapar. När det gäller initiativ till nya typer av statliga åtgärder vill jag hänvisa till de särskilda ungdomsinsatser som jag nämnt tidigare i mitt svar. Till Per Israelsson kan meddelas att de arbetsmarknadspolitiska insatserna kommer att ökas i Örebro län. Länsarbetsnämnden kommer att starta nya kurser inom arbetsmarknadsutbildningen. Vidare kommer även i Örebro län möjligheterna att anordna beredskapsarbeten inom näringslivet att utökas. Detta ger särskilt de unga erfarenhet och beredskap inför den väntade konjunkturuppgången under nästa budgetår. Dessutom kommer statliga industribeställningar att läggas i länet till förmån för sysselsättningen. Frågan om utlokalisering av statlig verksamhet kommer att behandlas i den regionalpolitiska proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen under våren. Med anledning av Per Israelssons fråga om I 3 och Bofors vill jag säga att regeringen och staten självfallet alltid har ansvar vid förändringar som kan leda till neddragningar av sysselsättningen. För att underlätta försvarsindustrins omställning till mer civilt inriktad verksamhet har regeringen tillsatt en särskild utredningsman, som har till uppgift att ta fram hur detta lämpligast bör ske. Ett betänkande i denna fråga kommer att överlämnas till regeringen under februari månad. Frågan om I 3:s framtid kommer att behandlas i regeringens proposition om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling, som kommer att föreläggas riksdagen inom kort. Som svar på Hans Peterssons fråga får jag först hänvisa till vad jag tidigare anfört om regeringens satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa satsningar har bl.a. inneburit att i Västmanlands län har tilldelningen av beredskapsmedlen ökat kraftigt, vilket har skapat ytterligare utrymme för arbetsmarknadsmyndigheterna att öka åtgärderna på alla områden. Vad gäller Lars-Ove Hagbergs frågor kan jag tala om att ytterligare medel har tilldelats Kopparbergs län för utvidgade insatser mot arbetslösheten. Både antalet beredskapsarbeten och antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen kommer att utökas under vintern och våren. Huvuddelen av de nyinsatta resurserna kommer att riktas mot ungdomsgrupperna. Till Bertil Måbrink vill jag säga att Gävleborgs län är ett av de län som fått den kraftigaste påspädningen av beredskapsmedel om man jämför innevarande budgetår med det föregående, nämligen 57 milj.kr. mer. Dessutom lade regeringen ut industribeställningar för drygt 40 milj.kr. för någon vecka sedan, varav ca 6 milj.kr. kan komma att tillfalla Gävleborgs län. Sven Henricsson frågar om sysselsättningsläget är acceptabelt. Det finns ingen acceptabel arbetslöshet. Det är därför som de båda län som Sven Henricsson tar upp, Västernorrland och Jämtland, har fått en ökad medelstilldelning detta budgetår i förhållande till föregående. Västernorrland har fått närmare 60 milj.kr. och Jämtland 12 milj.kr. mer detta år än föregående år. Dessutom har regeringen gjort särskilda insatser för Strömsunds kommun genom att bevilja beredskapsmedel för en ny skola i Backe samt föreslagit att vissa industribeställningar läggs ut till ett företag i Rossön. Vidare har, vad gäller Västernorrland, regeringen beviljat omställningsbidrag till Fors Fabriker i Köpmanholmen. Även John Anderssons hemlän Västerbotten har fått en ökad medelstilldelning när det gäller beredskapsarbeten, i detta fall med ca 38 milj.kr. Dessutom pågår en upprustning av inlandsbanan i länet, och via medel från oljeersättningsdelegationen påbörjas i dagarna ett utvecklingsprojekt angående pelletering av torv och flis, vilket under uppbyggnadsskedet beräknas ge en sysselsättning motsvarande 100 manår och på sikt ca 60 fasta tjänster. När det gäller Eivor Marklunds frågor finns det ingen anledning att ånyo räkna upp alla de miljardinsatser som regeringen gjort för Norrbottens län. Jag vill dock betona att Norrbottens län får det ojämförligt största anslaget till beredskapsarbeten. I år har länet fått 582 milj.kr. och föregående år 512 milj.kr. över anslaget sysselsättningsskapande åtgärder. I dag sysselsätts ca 5300 personer med beredskapsarbete i länet. Fortfarande finns också i Norrbotten möjlighet att öka antalet personer i arbetsmarknadsutbildning något. Ca 150 utbildningsplatser ytterligare skulle kunna utnyttjas. När det gäller insatser för ungdomsarbetslösheten får jag hänvisa till vad jag tidigare sagt i mitt svar. Jag har dock inhämtat från länsarbetsnämnden i Norrbotten att man har lyckats bra med att placera ut ungdomar på enskilda beredskapsarbeten. När det gäller frågan om socialt motiverade insatser för Norrbotten vill jag hänvisa till en framställning från länsstyrelsen i Norrbottens län, vilken f. n. bereds inom socialdepartementet. Jag kan av denna anledning i dag inte närmare kommentera denna fråga.

Herr talman! Vi hade en liknande debattomgång med arbetsmarknadsministern i höstas, närmare bestämt den 6 november. Då uttryckte Ingemar Eliasson ”oro” inför läget på arbetsmarknaden. I dag har han trappat ned till ”viss oro”. Är det folkpartiets kursändring, övergången från social reformiver till hård marknadsfilosofi, som ligger bakom den nyansen? Vad som hänt på den svenska arbetsmarknaden sedan november borde annars, tycker man, hos den som är närmast ansvarig för denna del av regeringspolitiken ha lett till en ökad oro. I november talade arbetsmarknadsministern om ”att det ännu är för tidigt att utläsa de fulla effekterna av den ökade satsning som regeringen har gjort”. Om det är möjligt att göra det i dag, i mitten på februari, så måste man konstatera att effekten av regeringens ekonomiska politik hittills synes ha varit en försämring av arbetsmarknadsläget. De senaste uppgifterna om arbetslösheten, som avser januari, visar ju en ökning av den öppna arbetslösheten till 153 000 människor. Av dessa var 61 000 ungdomar. Totalsiffran motsvarar 3,6 20 av arbetskraften. Det är den högsta siffra som uppmätts sedan den nuvarande statistiken började 1970. Regeringen kan alltså inte längre, som den försökt att göra i flera debatter, söka skyla sig med det genomskinliga argumentet att det var ännu sämre före de borgerliga regeringarnas tid. Men dessa siffor ger ändå inte hela sanningen. Förutom att 153 000 var öppet arbetslösa i januari — en ökning med 45 000 från samma månad i fjol — fanns ca 140 000 människor i AMS-åtgärder av olika slag. 123 000 var partiellt arbetslösa. dvs. arbetade deltid men ville ha heltid. 65 000 var latent arbetslösa, dvs. de skulle ha sökt ett jobb bara det funnits några. Andra uppgifter visar ett ännu högre antal latent arbetslösa. En undersökning för något år sedan visade att över 300 000 kvinnor hörde till denna grupp. Över huvud taget är kvinnorna hårt drabbade av det dåliga sysselsättningsläget. Av de öppet arbetslösa är nu 80 000 kvinnor, dvs. mer än hälften. Till de nämnda grupperna kommer de många som kallas handikappade, men som kan och vill göra en insats i arbetslivet om de bereds tillfälle till det. Totala antalet människor som är beredda att ta sin plats i arbetslivet, men som inte får tillfälle därtill, uppgår till mellan 800 000 och 1 000 000. Det är en förfärande siffra. Samtidigt som jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation måste jag mot denna bakgrund säga, att jag är djupt besviken över dess brist på positivt innehåll. Arbetslösheten är ett fruktansvärt gissel för de människor som drabbas av den. Det finns undersökningar som visar de förödande psykiska och övriga medicinska skadeverkningarna av arbetslöshet. Särskilt svårt är det att vara ung och arbetslös, att just när man skall ut i samhällslivet få känna samhällets likgiltighet. De människor är beundransvärda som klarar detta. Men det krav som måste ställas är att arbetslösheten skall bort. Inga fega undanflykter om att läget är ändå värre i en del andra länder kan dölja det faktum, att det är socialt orättfärdigt att tillåta arbetslöshet. Vi har inte rätt att på några hundra tusen medborgare lägga en börda som vi alla måste dela. Arbetslösheten är det största ekonomiska slöseri, det största ekonomiska lättsinne som kan tänkas. Den borgerliga regeringen brukar anklaga dem som kritiserar dess nedskärningsoch svångremspolitik för överbud. Men det är ju i själva verket regeringen som driver en lättsinnig överbudspolitik, när den accepterar denna stora arbetslöshet. Sverige använde under förra året bara 81 96 av industrins produktionskapacitet. Många hundra tusen människor tillåts inte att ge bidrag till den gemensamma produktion av varor och tjänster av vilken vi alla skall leva. De hålls i stället kvar i arbetslöshet. Detta kan inte betecknas på annat sätt än som ekonomiskt vansinne. Det finns fortfarande stora eftersatta behov i det svenska samhället. I en rad kommuner fattas det bostäder, t.ex. i Stockholmsområdet. De kollektiva kommunikationerna behöver förbättras över hela landet och inte minst i Stockholms län — det har de senaste månaderna med stor tydlighet visat. Det finns fortfarande en stor brist på barntillsynsplatser. Hälsooch sjukvården behöver byggas ut. Miljövården måste förbättras. Produktionen av energi ur varaktiga inhemska energikällor måste på allvar komma i gång. Dessa eftersatta behov finns på den ena sidan. På den andra sidan finns hundratusentals arbetslösa människor. Går det att dra mer än en vettig slutsats av denna motsättning? En lösning måste åstadkommas genom att de arbetslösa ges tillfälle att fylla dessa eftersatta behov med sina arbetsinsatser. Det är också den politik som vpk förordar. Den finns formulerad i våra motioner till årets riksmöte. Några av de viktigaste, direkt arbetsskapande förslagen är följande: Ett program för 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten bör utarbetas och genomföras under en period av högst tre år. Dessa arbeten bör ligga främst inom den offentliga sektorn, men vissa kommer att öka beställningar och sysselsättning i befintlig industri även i den privata sektorn. Programmet bör innefatta åtgärder för att öka bostadsbyggandet. En bostadsbyggnadsplan bör antas, som innebär start för ny produktion av ca 20 000 fler lägenheter per år än vad regeringen vill åstadkomma och en ombyggnad av per år 5 000 fler lägenheter än enligt regeringen. Programmet bör vidare innefatta en kraftigare utbyggnad av barnomsorgen än vad regeringen förespråkar. Produktion av ca 30 000 fler dagoch fritidshemsplatser bör ha påbörjats till våren 1983. Programmet bör också innefatta ökade satsningar på kollektiv trafik, inhemska och förnybara energikällor och en utbyggd samhällsservice. Ett sådant program kan påbörjas inom en kostnadsram av 3 miljarder kronor under det första budgetåret. En allmän ungdomsgaranti bör vidare införas. Sedan alla ansträngningar att skaffa ungdomar arbete uttömts bör det åligga arbetsgivaren på varje större arbetsplats att inrätta ett särskilt ungdomsarbete per 50-tal anställda. De lokala fackliga organisationerna skall godkänna anvisningarna och skall ha rätt att se till att dessa arbeten icke tränger ut övrig arbetskraft. Staten bör för dessa ungdomsarbeten bidra till 50 96 av kostnaden inom det privata näringslivet och till 100 26 av kostnaden inom den offentliga sektorn. Kostnaderna för detta kommer att kunna hållas inom en ram av 3 miljarder kronor under det kommande budgetåret. För att finansiera de nämnda förslagen bör en särskild arbetsgivaravgift för att skapa sysselsättning uttas inom det privata näringslivet. Arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen har begärt 1 902 milj.kr. för att kunna erbjuda 205 000 platser i arbetsmarknadsutbildning. Regeringen prutar ner. Vi anser att AMS och SÖ bör få de äskade medlen. Ett statligt industriprogram av storleksordningen 100 000 nya industriarbetsplatser under en tioårsperiod bör genast påbörjas. Detta bör ha sin tyngdpunkt i återvinnande av en allsidig försörjning med maskiner, en frigörelse av datorindustrin från det multinationella beroendet och datorisering anpassad till de arbetandes intressen samt en grundlig förnyelse av vårt delvis hårt nedslitna transportsystem. Programmet bör byggas på en nödvändig vidgning av den inhemska marknaden men kommer att skapa förutsättningar för en ökad export. För projekteringar och de igångsättningar som kan bli aktuella under nästa budgetår bör ett reservationsanslag om 1 miljard kronor upprättas. Härutöver krävs industripolitiska punktinsatser: malmprospektering, försvar för och utvecklande av gruvindustrin, samordning av hela ståloch gruvindustrin i ett statligt metallbolag, försvar för sysselsättningen inom vissa krisbranscher, såsom varvsoch tekoindustrin. Förstärkningar av vägväsendet och ökade anslag till SJ bidrar också till sysselsättningen. Regeringen underskattar arbetslösheten och dess skadeverkningar. Arbetslösheten slår nu inte endast mot de tidigare krislänen, utan även mot områden som tidigare påstods vara ”överhettade”, t.ex. Stockholmsområ det. Arbetslösheten är fortfarande relativt sett lägre här i Stockholm än i landet som helhet, men försämringen har gått snabbt de senaste månaderna, och den absoluta siffran är mycket hög. Drygt 40 000 människor står i dag utanför den reguljära arbetsmarknaden i Stockholms län, räknar tidningarna samman, men detta är en minimisiffra. Antalet lediga jobb har också starkt minskat. I januari i fjol hade arbetsförmedlingarna i länet över 9 000 lediga platser att erbjuda — i januari 1982 bara 3 800. Regeringen underskattar också hotet om en ytterligare ökning av arbetslösheten. Typisk är arbetsmarknadsministerns kommentar för en tidning den 13 februari, att ”januarisiffrorna redan är historiska”! Vågar Ingemar Eliasson gå ut med det cyniska yttrandet till de arbetslösa? I svaret till oss här i dag är också grundtonen att det kommer en konjunkturuppgång nästa budgetår — vilket som bekant börjar den 1 juli — som leder till ökad sysselsättning. Arbetsmarknadsstyrelsen tycks ha en annan bedömning. Där fruktar man att arbetsmarknadsläget kommer att förvärras ytterligare under det här året. Man pekar på det förhållandet att sysselsättningen i landet på ett år minskat med 64 000 och på det stora antalet varsel under de senaste månaderna. Anser arbetsmarknadsministern att AMS har fel i sin bedömning, och varpå grundar han i så fall sin uppfattning? AMS-chefen Bertil Rehnberg säger i en kommentar till januarisiffrorna: ”Hade vi fått större resurser av regeringen i fjol så hade arbetslösheten inte behövt vara fullt så stor som i dag.” Det är en hård men rättvis anklagelse. AMS krävde i början av februari ytterligare 160 milj.kr. till fler beredskapsarbeten under senvåren. Arbetsmarknadsministern satte då upp ett förvånat ansikte och sade: ”Det kom som en överraskning. Jag har levt i föreställningen att de fått tillräckliga resurser.” Tror Ingemar Eliasson efter de ”historiska” januarisiffrorna för arbetslösheten fortfarande att pengarna räcker, eller kommer AMS att få de begärda medlen? Och hur ställer sig regeringen till den lista från AMS med statliga byggoch anläggningsarbeten för 4 miljarder kronor som regeringen fick i förra veckan? Regeringens inställning är, om man får döma av det arbetsmarknadsministern säger i sitt interpellationssvar, att mera inte skall göras för att minska arbetslösheten. Argumentet är att det ändå snart blir en konjunkturuppgång och att en ytterligare satsning av statliga pengar skulle öka budgetunderskottet, äventyra den samhällsekonomiska balansen och ännu mera öka arbetslösheten. Vpk har en rakt motsatt inställning. Enda möjligheten att komma ut ur det nuvarande krisläget är att bereda människorna möjlighet att arbeta. Då ökar vi produktionen, då minskar vi budgetunderskottet, då motverkar vi bristen på s.k. balans i samhällsekonomin. Det är en väg som i motsats till den regeringen går är ekonomiskt förnuftig och socialt mera rättfärdig. Arbetslösheten förstör landets ekonomi och drabbar hårt och orättfärdigt de arbetslösa. Arbetslösheten måste avskaffas.